Herr talman! För att spara tid stannar jag kvar vid min bänk. Jag vill ställa en fråga till Helge Hagberg med anledning av vad han sade om fristående skolor och statsbidrag. Tycker Helge Hagberg att det är ett rättvist skolsystem när de som väljer — och har rätt att välja enligt de konventioner Sverige undertecknat — att låta sina barn gå i en fristående skola, får betala för det? Varför vill ni reservera dessa skolor för föräldrar som har råd att betala eller som väljer att försaka mycket annat för att ge sina barn möjlighet att gå i den skola som de helst vill gå i?

Herr talman! Till Ylva Annerstedt vill jag säga att för fem år sedan satt väl folkpartiet i den svenska regeringen och hade inte behövt invänta några socialdemokratiska omvändelser när det gällde matematikundervisningen. Det hade bara varit att lägga fram proposition från den regering som folkpartiet var representerat i. Sedan skulle jag vilja ge en replik till alla de borgerliga partierna. De vill öka lärartätheten i vår grundskola. Jag har en statistik som talar om utvecklingen av lärartätheten i grundskolan under ett antal år. 1978 var det 7,5 lärare per 100 elever. Under årens gång sjönk elevantalet, men lärarnas antal var oförändrat. Så var det ända fram till 1980. År 1980 började det rulla sparplaner genom riksdagens kammare. De var effektuerade av samordningskanslierna i kanslihuset och bereddes i behöriga utskott. Inte en stavelse eller ett kommatecken kunde rubbas, för det hade naturligtvis ställt till en väldig oreda i de överenskommelser som gällde. Också på skolområdet var besparingarna legio. Under de första åren på 1980-talet var också lärarantalet oförändrat i det svenska skolväsendet. Så tillträdde en socialdemokratisk regering hösten 1982, och då fortsatte det igen att bli fler lärare per 100 elever. I dag är vi uppe i 8,7 lärare per 100 elever. Det är alltså en utveckling som pågått oavsett vilken ambition vi haft på detta område. Det är andra målsättningar — ambitionen att ha kvar små skolor i glesbygd, osv. — som gör att vi får finna oss i detta. Ämnena är viktiga, sade Birgitta Rydle i sitt första inlägg. Det är också riktigt, och detta problem bearbetas. Jag läser t.o.m. när det gäller forskning om ämnesutvecklingen i landet, om grammatiken och matematiken, att man på forskningsnivå försöker förändra, ge undervisningen nytt innehåll och lägga upp den på ett annat sätt. I betänkandet talar vi också om att regeringen väntar på ett SÖ-förslag när det gäller svenskämnet.

Herr talman! Efter Helge Hagbergs replik begärde jag återigen replik, därför att jag inte fick något svar på den fråga som jag hade ställt beträffande statsbidragen till de fristående skolorna. Av den anledningen upprepar jag min fråga: Tycker Helge Hagberg att vi har ett rättvist skolsystem när de som väljer — och har rätt att välja, enligt konventioner som Sverige har undertecknat — att låta sina barn gå i en fristående skola också själva får betala för det? Varför vill ni reservera dessa skolor till förmån för föräldrar som har råd att betala eller som väljer att försaka en hel del för att deras barn skall ha möjlighet att gå i den skola som de helst vill gå i?
Herr talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke att Helge Hagberg under största delen av sin repliktid uppehåller sig vid en felsägning från min sida. Frågan gällde hur länge det är sedan vi motionerade i frågan. Det är alltså fyra år sedan vi gjorde det, inte fem år. Vidare konstaterar jag att Helge Hagberg inte säger ett enda ord om utökade möjligheter för föräldrar och elever till val inom den allmänna skolan. Han talar sig verkligen varm för detta och för skolornas möjligheter till profilering. Vi har i ett antal motioner tagit upp just dessa frågor och har även reserverat oss till förmån för detta. Helge Hagberg säger liknande saker, och i regeringsförklaringen säger statsministern att det skall ges ökade valmöjligheter inom den allmänna skolan. Men när, Helge Hagberg, kommer det sådana förslag som, om de förverkligas, gör detta möjligt? Om regeringen inte nu har någon proposition i detta sammanhang — och det verkar ju inte vara så —, är ni i regeringen hjärtligt välkomna att ansluta er till våra reservationer. Sedan till frågan om de fristående skolorna. Inte heller på den punkten säger Helge Hagberg någonting om när de fristående skolorna kan se en ljusning i sin ekonomiska situation.

Herr talman! I mitt huvudanförande tog jag upp frågan om de fristående skolorna och deras situation. Jag poängterade då att den rapport som sÖ avgett är föremål för bearbetning. För närvarande får vi nöja oss med detta. Sedan vill jag kommentera några tidigare repliker. Birgitta Rydle frågar hur det skall bli med de ofinansierade 350 milj.kr. som det talas om i detta betänkande. Mitt svar är att den svenska statsbudgeten visar att summan av ofinansierade pengar totalt sett är nära 40 miljarder — det rör sig alltså tyvärr inte bara om 350 milj.kr. Vi får således jobba vidare när det gäller att hitta nya inkomster eller också får vi fortsätta att spara. De största resurserna, Larz Johansson, skall de elever ha som bäst behöver dem. Vi är glada om Larz Johansson och hans parti också handlar efter den principen. När det gäller val av skolor vill jag också säga att det inte får vara varierande kvalitet inom det svenska skolväsendet, så att eleverna av den orsaken väljer en skola med bättre kvalitet i ett annat område än det de bor i. Vi skall se till att alla skolor har samma kvalitet. Det skall vara andra kriterier som gör det intressant för elever att välja en annan skola än den som finns i deras bostadsområde eller hembygd. Skolan kan ha en specialitet i sin undervisning och på grund av detta få en intressant profil, som gör att eleverna vill ta del av undervisningen där. Jag tror att det t.o.m. i utskottsbetänkandet åberopas en regeringsskrivelse som gäller möjligheter till fritt val för eleverna och föräldrarna. Det är så, Larz Johansson, att en kommun som inte har en utbyggd service inte får så mycket statsbidrag. Om kommunen däremot bygger ut servicen för barn och åldringar får den statsbidrag grundat på detta. En kommun skall inte ha statsbidrag om den inte gör någonting för sina invånare. Ylva Annerstedt ansåg i ett tidigare inlägg att vi socialdemokrater var alltför oflexibla när det gäller att ta upp nya idéer. Vi skulle egentligen kunna föra en lång debatt om detta. Min erfarenhet är, från Visbyöverenskommelsen och annat på skolområdet, att det är vi som drivit de nya idéerna. Folkpartiet har många gånger ställt upp, och det är vi glada för.

Herr talman! Det är inte bara denna torsdag som skolan diskuteras intensivt. Grundskolan har varit föremål för en mycket intensiv debatt hela vintern. Det är naturligtvis budgetpropositionen och dess förslag som har varit en utgångspunkt, men det har också varit rapporter om våld och mobbning. Grundskolan har i denna debatt fått en företrädesvis negativ beskrivning, och det finns anledning att med en viss energi reagera mot den beskrivning som har givits på så många håll. Grundskolan i vårt land är inte problemfri, långt därifrån, men alla skolor har verkligen inte alla problem, och vissa problem är betydligt mer begränsade än vad debatten har givit intryck av. Det är också symptomatiskt att praktiskt taget varje illustration som har givits av skolans eländiga tillstånd har hämtats från områden där det är ett kommunalt ansvar för skolan. Det har gällt nedslitna skollokaler och dåliga läroböcker. Det är då viktigt att inse och erkänna att de flesta skollokaler är i hyggligt skick. Det finns nedslitna skollokaler och vandaliserade skolor, men lokalproblemen tycks vara koncentrerade till de största städerna — något som det finns anledning att ta på allvar och fundera över. Att grundskolan varje år släpper ut 3 000-4 000 elever som inte har tillräckliga kunskaper, som inte kan läsa, skriva och räkna tillräckligt bra finns det anledning att ta på allvar. Men problemet skall inte göras större än det är. Vi skall inte tro att vi lättare löser problemet genom att påstå att 10 96 av eleverna inte lär sig någonting i skolan — det är inte sant. Jag har sagt det förut i denna kammare och ber att få upprepa det, nämligen att aldrig någonsin har så många unga människor i vårt land lärt sig så mycket som dagens grundskolegeneration. Vi kan naturligtvis ha synpunkter på vad ungdomar kan, vilken språkbehandling de har och hur de klarar rättstavningen — och jag kan tycka att det är litet illa att många stavar som Gustav Vasa gjorde. I den mån vi uppmärksammar brister skall vi naturligtvis försöka avhjälpa dem, men om man väljer att generellt beskriva ungdomar som okunniga i förhållande till gångna tiders ungdomar gör man sig skyldig till det jag vill kalla för ett klassiskt ungdomsförakt snarare än klarsynthet. Det är intressant att upptäcka att det är många som surfar på den här debatten. Inte utan intresse noterar jag att Ylva Annerstedt i sitt inlägg i dag refererade en intervju i SAF-tidningen där en industriledare har uttalat sig. Jag har också sett intervjun där han går till frontalattack mot skolan. Men jag tyckte inte att den var intressant, Ylva Annerstedt. Jag tyckte det var en alldeles förfärlig intervju. Industriledaren säger att utvecklingen på skolområdet är oroande, ”eftersom skolan är ensam leverantör av svensk industris viktigaste resurs”. Han säger också att skolan kan jämföras med ett företag, vilket som helst. Är det dålig kvalitet på leveranserna är det ett ledningsproblem, och då skall man byta ut ledningen. Han säger också att svensk industri och därmed Svenska arbetsgivareföreningen skall som en av skolans viktigaste kunder ställa stora krav på utbildningens kapacitet, kvalitet och det sätt på vilket skolan arbetar. Kraven skall framföras till företagets, skolans, ägare och styrelse. En ganska vanligen förekommande negativ skolbeskrivning ger alltså motiv för en företagsledare att ohöljt ställa ut ett antihumanistiskt skolideal, där skolan inte ses som någonting annat än leverantör av produkter. Jag tycker inte att man skall genera unga människor genom att beteckna dem som produkter, delleveranser till svenska industriföretag som dessa skall använda i sin vidareförädling. Jag tycker att det är ett cyniskt sätt att betrakta människor. Det är ett uttryck för en klar antihumanism, och den reagerar jag emot. Därför finns det anledning för oss att mycket starkt hävda skolans rätt till självständighet, frihet och oberoende i förhållande till både näringsliv och samhällsinstitutioner utanför skolan. Bara den självständiga skolan förmår möjliggöra för sina elever att utvecklas till självständiga individer. Debatten om budgeten har också i sin inriktning givit intryck av att skolans alla problem löses med ökade resurser. Var och en torde inse att det inte är så enkelt. Faktum är ju att skolan under hela efterkrigstiden ständigt har fått ökade resurser, t.o.m. under år som i budgetpropositionerna har kunnat betecknas som nedskärningsår. Kostnaden per elev har oavbrutet ökat. Huvuddelen av de nedskärningar som skett i den statliga budgeten har i realiteten inte varit annat än förändrade relationer i kostnadsåtagandena mellan stat och kommun. När man i tidningsartiklar dramatiskt redovisar en nedskärning på 2 miljarder för den svenska skolan, är i själva verket 1,8 miljarder överföringar till ett kommunalt kostnadsansvar, vilket naturligtvis för kommuner kan ha sina problem — det medger jag. Men man bör faktiskt vara korrekt i sifferredovisningarna. Vi behöver diskutera på vilket sätt vi väljer att använda skolans resurser. Lärartätheten har ökat kraftigt — till 8,7 lärare per 100 elever, låt vara inkl. hemspråkslärare. Den har bara ökat från 7,6 till 8,4 lärare per 100 elever, om man räknar bort hemspråkslärarna. Men även det är ju över 10 90 ökning på åtta år. Om nu många lärare säger att de inte märker någonting av det, måste vi ta de lärarna på allvar. Om de inte märker att lärartätheten har ökat, måste vi fråga oss hur vi utnyttjar de ytterligare lärare som faktiskt ställts till förfogande i det svenska skolsystemet. Mot bakgrund av det blir den parlamentariska beredningen om styrningen av skolan särskilt betydelsefull. Låt mig göra ytterligare en kommentar till budgetdebatten. Att skoldebatten inte alltid förs av debattörer som har de renaste av syften har jag kunnat notera. Regeringens budgetförslag utsätts för en massiv kritik, framför allt på den punkt där vi av tekniska skäl har valt en post där staten inte har ansvaret — jag syftar på anslagen för särskilda åtgärder på skolområdet. Regeringen får kritik, och det sägs att det är en attack mot dem som bäst behöver stöd. Jag upptäcker när jag läser utbildningsutskottets betänkande att två av de partier som hårdast attackerat regeringen på denna punkt reserverar sig till förmån för vad regeringen har föreslagit. Larz Johansson har mycket effektivt utrett detta. Ylva Annerstedt fortsätter t.o.m. kritiken här, som om denna reservation inte existerade. Det är litet fantastiskt. Att moderaterna gör det har jag efter ett replikskifte med Birgitta Rydle i mars i år en viss förståelse för. Där sade hon ordagrant om moderaternas förslag till nytt statsbidragssystem: ”Det finns alltså inte från moderaternas sida någon som helst beräkning bakom detta”. Därför har jag en viss förståelse för att det inte fanns bakgrund för det man sade. Centerpartiet föreslår att skolan skall befrias från nedskärningar, men tar i sin ekonomiska politik i övrigt inte något som helst ansvar för budgetutfallet utan överlämnar i realiteten åt dagens skolelever att som morgondagens löntagare med en hög inflation betala de pengar man vill förbruka i år. Socialdemokratin som har ambitionen att ha ett stort och övergripande samhällsekonomiskt ansvar kan inte ägna sig åt sådana budgetära lättsinnigheter. Genom det beslut som riksdagen i dag fattar kommer den svenska grundskolan att också för kommande år få väsentligt ökade resurser till förfogande. Det är då viktigt att vi för en fördjupad allmän debatt om skolans uppgifter och innehåll. När jag hävdar skolans behov av självständighet innebär det inte att några mål för undervisningen så som de anges i läroplanen åsidosätts. Tvärtom: Genom att betona skolans självständiga pedagogiska ansvar kan vi också kräva att den tillämpar läroplanens riktlinjer och anpassar sin undervisning till elevernas skilda förutsättningar. I ett avseende tror jag att vi har anledning att dra slutsatser av vad som har hänt under senare år. Jag tror att det är olyckligt att skolklassen i så hög grad upphört att fungera både som undervisningsgrupp och som social gemenskap. Det är viktigt att den sammanhållna klassen — inte den genom stadierna sammanhållna klassen utan den under läsåret sammanhållna klassen — uppmärksammas bättre än tidigare. Det kan finnas flera skäl till att man har minskat betoningen av detta under senare år. Man har många val på högstadiet, man vill variera arbetsformerna, och i skolor med många invandrarelever har hemspråksundervisningen splittrat schemat. För skolarbetet har det i långa stycken varit olyckligt. Det finns i dag klasser där samtliga elever aldrig eller nästan aldrig träffas på en gång, och det finns klasser där klassföreståndaren inte undervisar sina elever en enda timme. Lärare kan inte planera en meningsfull undervisning om de inte har garantier för att de under en planeringsperiod har möjlighet att möta hela elevgruppen. Jag tror alltså att vi i fortsättningen starkare än hittills måste betona skolklassen som inlärningsgrupp och som social gemenskap. Den sammanhållna klassen kan medverka både till att skapa lugna och harmoniska förhållanden på en skola och till att ge flera elever mera kunskaper.

Herr talman! Statsrådet säger att exempel på brister inom skolan har getts i debatten enbart från det kommunala ansvarsområdet. Ja, kommunernas möjligheter att uppfylla sitt ansvar förbättras ju inte av nedskärningar inom skolan. Från vpk:s sida är vi av den uppfattningen, att om vi beslutar om reformer, t.ex. lärarutbildningsreformer, är det också intressant, kanske t.o.m. från rent ekonomisk synpunkt, att skapa sådana möjligheter också ute i kommunerna att den kompetens vi får genom olika reformbeslut också kan tas till vara. Vi vet att nedskärningar inom skolans område många gånger kompenseras av nedskärningar inom skolans kommunala kompetensområde. Det gläder mig att statsrådet också välkomnar en diskussion om skolans innehåll så att vi kan se vad skolan egentligen handlar om, nämligen människan. Låt mig avslutningsvis säga att den utredning som nu har tillsatts om styrfunktionerna i skolan är välbehövlig för att man skall kunna utröna hur de resurser som vi ger skolan bäst skall utnyttjas. I riksrevisionsverkets rapport med diarienummer 1985:280 kan man på s. 41 läsa: ”Det ekonomiska läget i kommunerna har varierat men också kunskaperna om resursutnyttjandet i grundskolan. I flertalet av kommunerna har man haft bristfälliga kunskaper om genomförandet och utfallet av besparingarna. Resursutnyttjandet i rektorsområdena har i stor utsträckning överlämnats till rektorerna. Styrningen av grundskolan har inriktats på tilldelningen av resurser och inte på vad dessa resurser används till eller vad de ger för resultat.” Det är dags att skolpolitiker, utbildningspolitiker, blir politiker rakt över hela fältet.

Herr talman! Problemen löses inte med ökade resurser, säger Bengt Göransson. På något sätt låter det välbekant. När jag 1979 kom till riksdagen och till utbildningsutskottet var det Britt Mogårds ständiga argument när hon försvarade sina besparingar. Ni skall inte tro att skolan blir bättre bara därför att den får mer pengar, sade hon. Det är möjligt att det är sant. Men om vi är överens om att det finns vissa problem som behöver lösas är det väl ändå, Bengt Göransson, inte så att det blir lättare att lösa dem om man får mindre resurser, och framför allt mindre av de resurser som är avsedda just för att lösa problem för elever med svårigheter, handikapp osv.? Det går naturligtvis att med en viss sifferexercis hävda att det förhåller sig som Bengt Göransson säger med lärartätheten. Men bara det förhållandet att vi har ett vikande elevunderlag innebär att det uppstår en hel lång rad problem, trots att vi har relativt gott om lärare, räknat per hundratal elever. Vi har många fler små skolor där elevantalet är lågt och där det med det här sättet att räkna blir många lärare per elev. Men i alla de klasser där man har mer än 30 elever är man inte ett dugg hjälpt med det beskedet — man har de problem man har i alla fall. Driver vi den här besparingspolitiken för långt och på ett sådant här konsekvent sätt leder det bara till att vi slår ut de små skolorna och ser till att de stora klasserna blir större. Så fungerar statsbidraget med sitt system med basresurser. Det fungerade bra när det konstruerades och när vi hade ett ökande elevunderlag. Det fungerade något så när hyggligt när elevunderlaget stagnerade. Men med ett vikande elevunderlag får man de här effekterna — det går inte att komma ifrån. Sedan måste jag be Bengt Göransson förtydliga vad han menar när han talar om centerpartiets förslag för att freda skolan från besparingar. Morgondagens elever kommer att få betala dagens inflationsdrivande politik, sade Bengt Göransson. Vad är det, mer bestämt, som Bengt Göransson då avser? Är det vårt ursprungliga budgetförslag, eller är det möjligen vårt förslag att finansiera de borttagna besparingarna med ökad skatt på tobak, vin och sprit? Vidare har Bengt Göransson inte med ett ord kommenterat den fråga jag flera gånger ställde, nämligen om vi nu får en bättre skola, om det nu blir bättre för eleverna.

Herr talman! Skolministern tycker att det är tråkigt att vi så mycket uppehåller oss vid de problem som finns i skolan. Tyvärr är det så att skall man lösa problem måste man ta upp dem i ljuset, titta närmare på dem och föreslå åtgärder. Många gånger kan det då verka som om det bara fanns problem i skolan. Det är faktiskt så att det går ut ett stort antal elever från skolan som inte kan läsa och skriva tillräckligt för att klara sig i det samhälle som de skall verka i och försörja sig i. Varje år ställs ungefär 100 000 lektioner in på grund av att man inte har vikarier, eller inte tillsätter vikarier. Det är eleverna som drabbas. En mängd lektioner saboteras av elever som tar sig friheten att förstöra sina kamraters möjligheter att lära sig något och lärarnas möjligheter att sköta sitt arbete. Vi måste naturligtvis göra något åt detta. Vi sparar inte på grundskolan, Bengt Göransson. Men vi lägger pengarna på de ställen där kommunerna bäst kan genomföra de program för bättre kvalitet i skolan som jag tidigare har redovisat. Det gäller att kunna tillsätta fasta vikarier, bilda flexibla undervisningsgrupper, bättre tillgodose de elever som stör lektionerna och att ge ökade valmöjligheter på olika sätt. Jag tycker att det är viktigt att peka på de problem som finns, men också att föreslå åtgärder. Det är det som folkpartiet gör i sin partimotion.

Herr talman! Eftersom Bengt Göransson i sitt anförande använde delar av sin artikel i dagens Aftonblad, vill jag använda andra delar av den artikeln. Han säger i artikeln att ”genom att betona skolans självständiga pedagogiska ansvar kan vi också kräva av den att den tillämpar läroplanens riktlinjer och anpassar undervisningen efter elevernas skilda förutsättningar”. Han framhåller vidare betydelsen av att den under årskursen sammanhållna klassen åter blir regel och inte undantag. Jag har många gånger frågat skolministern hur han kan få detta att gå ihop, men jag har aldrig fått ett tillfredsställande svar. Jag förstår att det helt enkelt är så att det inte går ihop. Den som har varje barns speciella svårigheter och utvecklingsmöjligheter för ögonen väljer praktiska organisatoriska lösningar som ger skolan möjlighet att ta hänsyn till den enskilde eleven. Det tycker vi moderater att skolan skall göra. Här framkommer skillnaden mellan oss och socialdemokraterna när det gäller synen på skolan. Vi ser barnen som individer som har rätt att kräva att få utvecklas maximalt under sin skoltid. Ni socialdemokrater ser eleverna som ett kollektiv i en sammanhållen klass, där undervisningen skall anpassas till en medelelev som inte finns. Det blir en klass där alla skall göra samma saker på precis lika lång tid. Jag tycker att det inte finns någon bättre illustration till detta än ett referat ifrån en undersökning av 137 elever i årskurs 9 i Göteborg, som berättar hur de har det i skolan: ”Det är ungdomar som var svaga i matte och svenska i sjuan. Här finns hjärtskärande repliker: ”Aldrig varit bra.” "Ofta ledsen i skolan.” ”Alla hackar på mig.” ”Hur skall jag klara mig i livet?” ” Är inte detta ett nödrop från just sådana elever som har gått i en sammanhållen klass där de aldrig har fått möjlighet att få den hjälp som de behöver? Nej, Bengt Göransson, det är den socialdemokratiska likformade, sammanhållna skolan som har skapat utslagningen av elever — och framför allt av de elever som ni säger er särskilt slå vakt om.

Herr talman! Björn Samuelson avslutar sin replik med ett resonemang om skolans styrning. Han exemplifierar det mycket centrala och viktiga att man, med det styrsystem vi har, fixerats vid att beskriva pengaströmmarnas vandringar och har hoppats att man därmed har fått en effekt vid slutpunkten ute i skolorna. Jag tror — och jag nämnde det vid en debatt här tidigare i år — att det finns anledning att mera uppmärksamma ledandet av skolan än bestämmandet över skolan. Vi är ofta så fixerade vid att få bestämma. Det viktiga är att vi har en mycket effektiv skolledning ute i våra skolor. En aktiv pedagogisk ledning är ett sätt att göra skolan bättre. Det är också ett svar på den fråga som Larz Johansson ställer. Det är klart att Larz Johansson har rätt. Larz Johansson gillar att något fritt citera vad jag säger. Jag sade att debatten om budgeten har gett intryck av att skolans alla problem löses med ökade resurser. Men alla problem löser man faktiskt inte med ökade resurser. Ett exempel som jag har tagit upp är den ökade klassplittring som delvis har möjliggjorts av att skolan fått ökade resurser. Man har möjlighet att lyfta ut störande elever en timme, två timmar, fyra timmar. Genom att det har skapats möjlighet att få fler specialfunktionärer har man i hög grad splittrat den arbetsgemenskap som den sammanhållna klassen är. Jag skall återkomma till det. Klasserna är på många håll stora men icke överallt. Även i en Stockholmsförort kan man i en nionde årskurs använda resurserna så att man på två klasser med femtio elever genomgående sätter tre lärare i samhällsorienterande ämnen, vilket innebär att man också i den gruppen upphäver det som skulle kunna vara den socialt kontrollerande gemenskap som skolklassen är. Också det är faktiskt ett exempel på hur man med hjälp av arbetsgruppen klassen kan få en bättre fungerande skola. Sedan sade jag inte att morgondagens elever skulle betala. Jag sade att dagens elever kommer som morgondagens löntagare att få betala. Jag begär naturligtvis inte att Larz Johansson skall hålla med mig i fråga om de analyser som regeringen har gjort av centerpartiets samlade budgetförslag. Jag talar då inte om Larz Johanssons mycket energiska och förtjänstfulla insatser för skolans vidkommande, för dem har jag all anledning att respektera, utan jag talar om centerpartiets samlade budgetpolitik, som leder till ett försämrat budgetläge, ett ökat budgetunderskott. Jag tror alltså, Larz Johansson, att vi med koncentration, förstärkning av skolledarinsatserna, uppmuntran av skolledarna att faktiskt leda den pedagogiska verksamheten, förstärkning av undervisningen i svenska, matematik osv. och ökad uppmärksamhet av den sammanhållna klassen kan göra den svenska skolan bättre. Ylva Annerstedt upprepar nu en sifferuppgift som hon har fått någonstans ifrån, att 100 000 lektioner ställs in varje år. Tror Ylva Annerstedt att den uppgiften är korrekt? Det är faktiskt inte mer än en lektion per lärare och år. Den siffran måste vara fel. Det måste vara fler lektioner än 100 000 som ställs in. Om man är road av siffror och matematik, vilket jag är, upptäcker man bums att den här siffran är galen. Då kom jag fram till att antagligen är det någon som har utgått från en redovisning av skillnaden mellan antalet kortvikarietimmar och frånvarotimmar för lärare en viss given mätvecka, och då kommer man till siffran 94 000. Det är bara det att i den mätveckan ingår enbart kortvikarier, som är anställda på en mycket kort tid. Det innebär att lektioner då undervisningen har skötts av alla fasta lärarvikarier, som är så förtjänta, blir redovisade som lärarlösa eller inställda lektioner, eftersom de ingår i de 94 500 lektionerna som inte ersätts med korttidsvikarier. En lösning på det problem som Ylva Annerstedt tar upp med sin siffra vore att omedelbart avskaffa alla fasta lärarvikarier och tvinga dem att ta korttidsanställning. Då skulle vi genast få en snyggare statistik, men skolan skulle inte bli bättre av det. Jag tycker att vi, när vi ser alla de siffror som snurrar omkring, emellanåt skall våga ha det kritiska perspektiv och den distans till sifferuppgifter som vi hoppas att våra barn skall ha när de går ut från den nioåriga grundskolan. Birgitta Rydle, den sammanhållna klassen igen! Varför talar jag för den? Jag ser inte den sammanhållna klassen som ett kolli, utan jag ser skolklassen som en väl fungerande gemenskap av unga människor som känner varandra. Jag tror att det är bra att barn som går i skolan tillsammans känner varandra. Det är bra att de kan utöva en social kontroll sinsemellan. Jag tror det är bra om en elev i en klass säger: Lasse skulle vara här, varför är han inte det? Det är bättre än att man när fröken eller magistern frågar: Varför är inte Lasse här? svarar: Vet inte, han är nog på det eller det — vilket faktiskt inträffar i dag. Vi har inte en fungerande social kontroll i skolan. I ett av Siewert Öholms TV-program intervjuade man nyligen elever på Rudebeckska gymnasiet i Göteborg, som av många anses vara en mycket bra skola. Jag noterade att elever på frågan: Varför är denna skola så bra? svarade: Vi håller ihop i klassen och undervisas i klassen. Det slog mig att det kanske ligger en poäng i det. Det kanske är bra att man inte ideligen splittrar upp klassen och plockar ut eleverna kors och tvärs, utan försöker ha en kärna av gemensam undervisning i vissa ämnen. I det sammanhanget uppstår faktiskt en spänning som är pedagogiskt fruktbar. Jag tycker att vi har anledning att på allvar fundera över om inte det förhållandet att skolklassen i så hög grad har upphört att finnas till har medverkat till att skolan i vissa stycken blivit sämre. Jag blir förfärad över att man numera kan vara klassföreståndare i en klass utan att ha en enda timmes undervisning med klassen. Jag har träffat en mamma till en pojke som går i 7:an på Järvafältet som sade: Jag frågade klassföreståndaren, men hon sade att hon träffar barnen bara en gång i veckan, så hon vet inte hur det fungerar och hur de har det. Det är ingen bra situation. Jag har mött en lärare i en Stockholmsförort som säger att han vid ett enda tillfälle på en vecka kan möta hela sin klass, en fjärde årskurs, de sista 20 minuterna av ett 60-minuters pass en sen eftermiddag. I övrigt är alltid några elever på gång någon annanstans. Jag menar att vi måste återupprätta skolklassen som fungerande och identifierbar arbetsgemenskap. Då tror jag att vi har chans att få en bra skola. Sedan skall vi på högstadiet självfallet ha möjlighet till fria val. Vi kan diskutera hur omfattande dessa skall vara. Det har vi anledning att föra en mycket avspänd diskussion om. Men vi behöver ha en kärna av gemensam undervisning, där läraren dels blir identifierbar för sina elever, dels vet att han faktiskt har sina elever på plats under undervisningen. Vi begär av våra lärare att de skall kunna planera undervisningen på ett års sikt och vara goda pedagoger. Men hur skall de kunna planera, om de inte vet var de har eleverna? Vi måste i det stycket, tror jag, ta frågan om skolklassen som arbetsgemenskap på allvar.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning om att ledarfrågan är viktig. Hur långt vi kan dela den uppfattningen återstår att se. Enligt vår mening är det då viktigt att andemeningen i de politiska besluten kommer ut i praktiken. Detta kräver åtminstone fyra åtgärder. För det första bör skolans och elevernas verklighet lyftas in i debatten här i kammaren. För det andra bör vi inte kommunalisera skolledarna. För det tredje bör de politiska besluten förankras också i länsskolnämnderna, så att länsskoleinspektören inte fungerar som någon sorts libero i sammanhanget. För det fjärde bör frågan om en parlamentarisk skoldelegation prövas efter det att styrutredningen är gjord, eller bör åtminstone SÖ i det här avseendet reaktiveras och alla riksdagspartier ges möjlighet att delta i dess arbete.

Herr talman! Debatten i dag har kommit att handla väldigt mycket om skolans ekonomi, och jag måste fortsätta på det området. Jag skulle gärna vilja tala mer om innehållet i utbildningen, men vi får säkert fler tillfällen till det. Centerpartiets budgetpolitik leder inte till ett större budgetunderskott, hävdar vi alldeles bestämt. Bengt Göransson hävdar motsatsen. Det får man väl ha respekt för. När han med sin argumentering vill visa att det blir ett större budgetunderskott tar han som exempel att vi har föreslagit att vissa statliga företag skulle börsintroduceras. Jag skulle i det sammanhanget vilja påminna Bengt Göransson om börsintroduktionen av PKbanken, att staten har försålt Luxor, att Asea-Atom har överlåtits till ASEA, att Svenska Petroleum har sålts och att statens aktier i Gambrinius har överlåtits. Jag vill påminna om Pripps och Eiser, om att börsintroduktion av SSAB förbereds och att Procordia, f.d. Statsföretag, har sålt ett mycket stort antal företag. Jag har tre A4-sidor med exempel på sådana företag. De argumenten kanske vi kan avstå från att hänvisa till i fortsättningen. Om vi nu har respekt för varandras uppfattning när det gäller finansieringen, vill jag än en gång upprepa det som vi har framfört i samband med överläggningarna om skolan tidigare, och som jag tidigare har nämnt i debatten. Om vi återigen säger att vi är beredda att betala alla de här uteblivna besparingarna kontant, genom en liten höjning av tobaksskatten och vinoch spritskatten, menar Bengt Göransson fortfarande att det är bättre att skolan får vara utan den halva miljarden, så att rökarna kan få sina cigaretter fem öre billigare?

Herr talman! Skolministern talar sig varm för att i större utsträckning återgå till den sammanhållna klassen. Det låter bestickande. Men vid närmare betraktande upptäcker man att det ändå är ett steg tillbaka. Om vi har en sammanhållen klass med 30 elever kan läraren inte ens ägna en och en halv minut var åt sina elever. Vi kan sedan titta på vad det är för slags elever som finns i klasserna i dag. I en vanlig klass finns det normalpresterande elever, det finns svagpresterande elever, som tidigare undervisades i hjälpklass, det finns högpresterande elever och det finns mycket störande elever. Man kan inte heller blunda för det faktum att man i dag också faktiskt kan ha kriminella ungdomar i sina klasser. Att alla dessa i en sammanhållen klass skulle kunna ges individualiserad undervisning är en fullständig omöjlighet. Vi måste nog se till att de elever som bäst behöver det skall få hjälp på olika sätt. Olika elever behöver skilda insatser och olika mycket hjälp. Det är skolans uppgift att ge den hjälpen. Vad gäller frågan om antalet inställda lektioner måste sådana för skolan vara ett stort misslyckande, oavsett hur många lektioner det är som måste ställas in. För eleverna är de en stor förlust.

Herr talman! Jag hörde också, Bengt Göransson, debatten i TV-programmet Svar direkt från Göteborg. Det var inte första gången jag såg programmet. Bengt Göransson och jag hade en debatt kring ett tidigare Svar direkt-program. Nu refererade Bengt Göransson elever i Sigrid Rudebecks gymnasium och talade om vilken fin gemenskap de har och hur eleverna tyckte att det var fint. Sigrid Rudebecks gymnasium är en fristående skola, som socialdemokraterna nu vill rasera. Det var beklämmande att i det TV-programmet höra hur Lennart Bodström så okänsligt svarade nej på elevernas fråga om de inte kunde få behålla sitt statsbidrag. Gemenskapen är viktig, Bengt Göransson. Men det är definitivt inte bra om gemenskapen anses vara det viktigaste resultatet av skolarbetet. Gemenskapen måste kombineras med att elevernas egen inlärningstakt och elevernas egna förutsättningar också tas i beaktande. Jag tycker faktiskt att det är väl så viktigt som klassgemenskapen. Jag tycker inte det var ett bra exempel som Bengt Göransson tog fram när han talade om klasslärare som ser sina elever en timme i veckan. I det fallet måste det vara fel på schemauppläggningen och fel på valet av klassföreståndare. Jag hälsar med tillfredsställelse att Bengt Göransson talar om fria val på högstadiet. Hur mycket av sådant det skall vara kan vi ju diskutera. Vi har redan lagt fram förslag till hur vi vill att ett högstadium med flera fria val skall se ut. Jag hälsar Bengt Göransson välkommen att ta vara på våra förslag och effektuera dem.

Herr talman! Jag måste erkänna, Larz Johansson, att jag blev litet tagen när jag blev påmind om vad jag sade förra året. Ett ögonblick blev jag alldeles stel och tänkte: Har jag verkligen angripit centern för att den genom börsintroduktion av statliga företag har försökt lösa ekonomiska problem? Sedan kom jag ihåg — jag har gott minne också — att jag inte sade så förra året. Centerpartiet ville det året täcka ett budgetunderskott med inkomsterna från försäljningen av statliga företag. Den socialdemokratiska regeringen har faktiskt inte tänkt sig att statliga företags verksamhet skall bedrivas så att man säljer ut ett företag eller ett bryggeri då och då för att betala skolkostnaderna. I så fall får vi sälja ett företag i morgon för att vi skall kunna betala skolkostnaderna då. Det är faktiskt en avgörande skillnad i sättet att hantera budgeten. Lärare som ser sina elever bara en timme i veckan är, Birgitta Rydle, faktiskt inte så ovanliga. Det har jag påpekat i budgetproposition efter budgetproposition och ibland fått skällning, ibland fått medhåll. Jag pekade på det när vi diskuterade hemspråksundervisningen. Jag sade att det är rimligt att man försöker schemalägga den utanför ordinarie timplan — alltså inte utanför schemat utan endast utanför ordinarie timplan — för att inte ständigt behöva plocka ut elever ur undervisningsgruppen, så att lärare inte kan få en meningsfull planering av sin undervisning. De som undervisar i skolorna säger i alla fall att det är svårt när eleverna har många sidoaktiviteter. När lärarna och deras organisationer går fram under fältropet ”Stoppa splittringen av schemat” är det ett resultat av att de upptäckt att de inte alltid kan planera sin verksamhet, på grund av att det är så många verksamheter som bryter schemat. Det är ett sätt att förstöra den sammanhållna klassen. Just detta tar jag upp och diskuterar mycket seriöst. Jag tycker det är viktigt. Man kan möjligen ha den föreställningen, vilket jag noterar att både Ylva Annerstedt och Birgitta Rydle har, att en sammanhållen klass alltid kräver ett enhetligt begåvningsförhållande för att det skall bli bra. Det är naturligtvis inte riktigt på det sättet. Vi glömmer så gärna bort att i varje grupp som vi skiktar uppstår det bums skillnader i prestationsförmåga. Också i elitgruppen — bland de tio bästa av hundra — kommer man att upptäcka att tre är sämst, och de blir aldrig särskilt väl motiverade. Detta var felet på den gamla realskolan — den var negativ i sin utgångspunkt och sökte alltid kugga ut dem som inte platsade. I själva verket blev det så att ungefär en fjärdedel av realskolans elever lämnade skolan utan att någonsin komma till realexamen. Det var svagheten med realskolan. Och om vi utgår ifrån att urvalet var hyggligt hände det alltså bland de mest välbegåvade att de gick ut skolan med papper på att de egentligen inte platsade riktigt. I det stycket tror jag faktiskt att man kan få en bättre undervisningsmiljö med en annan klassammansättning. Titta på hur det fungerar i idrotten! Har ni gjort det någon gång? Den som kommer ini A-laget men inte riktigt platsar där är ofta den som lägger av. En del föräldrar kämpar för att deras barn skall komma in i elitgruppen i pojkishockeyn. Men barnen kanske inte platsar riktigt i elitlaget, och då slutar de ofta att spela ishockey — de killar som kanske hade varit utmärkta ishockeyspelare om man inte hade försökt att ständigt sätta dem att jämföras med dem som är allra bäst i denna mycket smala grupp. Det finns anledning att fundera över detta. Till Ylva Annerstedt: När jag talar om den sammanhållna klassen är det naturligtvis en grov karikatyr att säga att jag skulle tala för att vi skulle ha en sammanhållen klass med 30 elever och en enda lärare. Vad jag pekar på är att vi faktiskt har klasser med upp till 30 elever, men att de har genomgående fler lärartimmar än vad bara en lärare kan prestera. Man gjorde en intervju i Dagens Nyheter på nyåret beträffande matematikundervisningen i en klass i årskurs 9 i Enköping. Där talar man om att klassen på 24 elever har tre matematiklärare och en lärarassistent, och så säger man att det är ganska bra med lärarresurser. Men en av lärarna undervisar 17 eller 18 timmar, en undervisar 1 timme, och en undervisar 4 eller 5 timmar i veckan — jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Då kan man fundera över hur vi schemalägger och planerar för att använda de lärare som faktiskt finns i det svenska skolsystemet så, att undervisningsgrupperna verkligen kan hållas samman. Jag kant.ex. komma ut på en skola där man säger att man har skapat en väl fungerande arbetsenhet med 50 eller 60 elever. Där har man fyra lärare som delar på de eleverna. Jag får höra hur man där ständigt fördelar om barnen i olika grupperingar, vilket gör att klassgemenskapen måste bli ganska svår att upprätthålla. Jag kan komma ut i Stockholmsförorten, där man har tre lärare på 50 elever, på två klasser, och där systematiskt gör liknande förändringar. Resonemanget om den sammanhållna klassen syftar just till att ta upp frågan om hur vi använder de lärare som vi har och om vi kan åstadkomma sammanhållna, gemensamma arbetsgrupper. Det är därför som jag använder ordet ”skolklass” — jag tycker det är ett bra ord. Jag tycker att man skall använda den termen och inte falla för mer administrativa benämningar. Gamla klassiska ord är inte så dumma. Allra sist: Jag reagerar mot Ylva Annerstedts resonemang om elever som är hinder, som är störande. I praktiskt taget varje replik i dag och i huvudanförandet har Ylva Annerstedt talat om de störande elever som måste lyftas ut. I sin slutreplik talar hon också om kriminella elever som måste lyftas ut. Vi vet att det finns elever som är så störande och svåra att vi faktiskt inte kan ha dem i de vanliga klasserna — de eleverna finns. Men jag tror det är en svaghet i vår skoldiskussion när vi så ofta utgår ifrån negationen. Vi funderar alltid först över hur vi skall klara avskiljandet av de icke passande. Vi försöker skapa skolsystem som gör det möjligt att avskilja dem så snart som möjligt, så att skolan kan bli bra för de andra eleverna — i stället för att alltid utgå ifrån normalfallet, att ungdomarna vill, kan och anstränger sig. Vi får naturligtvis också då acceptera att någon gång tvingas notera ett misslyckande, och då måste vi vara beredda att lyfta ut någon. Vi kan aldrig utgå ifrån att skolplaneringen skall byggas med utgångspunkten att vi skall ha system för att avskilja de elever som inte platsar. Då blir skolan verkligen inte någon bra skola. Jag tar Sigrid Rudebecks gymnasium som exempel, Birgitta Rydle, därför att den skolan kan få bidrag för sina elever precis som en kommunal skola, vilket Lennart Bodström har utvecklat i många sammanhang — jag skall inte föra den debatten vidare. Men jag nämner den skolan som exempel därför att man när man skulle tala om vad som var bra med skolan pekade på att man där hade den sammanhållna gemensamma klassen. Det tycker jag kunde vara värt att påminna om.

Herr talman! När jag lyssnar på den här debatten och replikerna angående den sammanhållna klassen, kan jag inte låta bli att erinra mig hur det var en gång i tiden när jag kom ut som lärare i grundskolan och man delade på niorna. Jag fick efter ett par år ofta ta hand om 9 Tp och 9 T. Det var inte alltid de klasserna hade samlat de mest studievilliga. Dessutom hade jag tillsammans med några lärare förmånen att ha dem i nästan alla ämnen. Jag gick till studierektorn och klagade och tyckte att det inte kunde vara rätt att jag skulle behöva ha dessa klasser i ämnen som jag inte hade utbildning för. Jag kommer naturligtvis mycket väl ihåg studierektorns svar när han sade: Det skall du vara glad för att du får, för du får lön i himlen. Det är jag inte säker på att man får, men jag är glad över att man ändrat på den situationen, så att niorna inte längre blir så uppspaltade som förr —-i9 G,9 T och 9 M och allt vad det var. Herr talman! Jag hade tänkt ta upp några andra mer fundamentala synsätt på svenska skolan än vad som kom fram i de allra senaste replikväxlingarna. Den svenska skolan skall enligt läroplanen vara livsåskådningsmässigt neutral. Det är enligt min uppfattning en av de viktigaste frågorna att ödmjukt våga debattera. Personligen tror jag neutraliteten är en omöjlighet. Skolan förmedlar värderingar genom lärare, läromedel och genom läroplanen. En allvarlig brist i det svenska skolsystemet är att samhället inte vill eller vågar uttala vilka värderingar som ligger till grund för skolans arbete. Många föräldrar känner oro för vilka värderingar som skolan förmedlar och skulle gärna se en klar deklaration från skolans sida, att skolan klart och entydigt deklarerar: Det här står vi för, det här är den värderingsgrund som den svenska skolan vilar på. I Europarådskonventionens tilläggsprotokoll till Konventionen angående skydd för de mänskliga frioch rättigheterna heter det: ”Vid utövandet av den verksamhet som staten kan påtaga sig i fråga om uppfostran och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn en uppfostran som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.” Herr talman! Jag tycker det är mycket angeläget att vi, mer än vad som är fallet i skoldebatten, vågar resonera om varför den svenska skolan inte har anslutit sig till vad denna konvention påbjuder och varför vi i Sverige skall ha skolsystem som är unika i jämförelse med skolsystemen i de flesta andra västeuropeiska länder. Kds förordar en skola byggd på de kristna grundvärderingarna, det är allom bekant, med generösa möjligheter för föräldrar och barn att själva välja skolform efter egen övertygelse. I dagens Sverige finns det teoretiska möjligheter till valfrihet i valet av skola, men för de allra flesta stannar det vid just teoretiska möjligheter. De praktiska och ekonomiska hindren är mycket svåra att forcera. Genom diskrimineringen av de fristående skolorna står det svenska skolsystemet i strid mot all tanke på valfrihet och pluralism. Vid en internationell jämförelse är det svenska skolsystemet ganska unikt och stelbent, eftersom valmöjligheterna så deciderat omöjliggörs. För att en fristående skola skall få statsbidrag räcker det inte med att skolan fungerar bra, att barnen trivs och att eleverna får samma kunskapsförmedling som i den allmänna skolan. Den fristående skolan bedöms inte efter sina egna förtjänster eller brister, utan det krävs också att den fristående skolan skall tillföra något till den allmänna. Om den fristående skolan tillför något till den allmänna avgör skolöverstyrelsens tjänstefolk. Herr talman! Rätten att bedriva alternativ skolverksamhet är ingen verklig rätt så länge som de alternativa skolorna inte tillerkänns ett med den allmänna skolan likvärdigt stöd. Det självklara borde vara att alla skolor som uppfyller skollagens krav ges kommunalt och statligt stöd i enlighet med vad som gäller för den allmänna skolan. Herr talman! När årets budgetproposition presenterades var besparingarna på skolområdet bland de förslag som hårdast kritiserades. Från kds sida har vi hävdat att den uppkomna situationen med kraftigt minskande elevantal bör kunna utnyttjas för att kvalitetsmässigt förbättra den svenska skolan. Vi bör alltså utnyttja frigjorda läraroch lokalresurser till mindre klasser. Vi har i vårt budgetförslag, i förhållande till regeringens budgetpro position som innehåller kraftiga besparingar inom skolsektorn, önskat behålla mer resurser inom skolan. Genom det nuvarande fördelningssystemet inom skolväsendet med s.k. basresursmedeltal på mellanstadiet innebär regeringens förslag om resursindragningar från skolsektorn att länsskolnämnder och skolstyrelser tvingas välja mellan nedläggning av glesbygdsskolor och att öka klasstorlekarna i andra skolor. I förhållande till många andra insatser och åtgärder på skolområdet hör en minskning av klasstorlekarna till de allra viktigaste. Det är angeläget för de starka eleverna men än viktigare för de svagpresterande eleverna att detta sker. Indragning av resurser från skolan på det sätt som majoriteten föreslår innebär således ett slag framför allt mot de svagaste. Vi har i vår budgetmotion föreslagit 400 milj.kr. ytterligare till skolan att användas för att minska klassernas storlek. Herr talman! Jag vill avslutningsvis ge en eloge till vpk:s representanter i utbildningsutskottet, som på ett förtjänstfullt sätt lyckats få socialdemokraterna att i någon mån ta sitt förnuft till fånga och räddat kvar åtminstone en del av de hotade resurserna till skolan. Jag vill med detta yrka bifall till motionerna Ub224 och Ub221 i här tillämpliga delar samt till reservationerna 1, 4, 5, 8, 10, 15, 18, 23, 25, 26 och slutligen 29.

Herr talman! Som en av motionärerna bakom motion Ub338 vill jag gärna säga att vi är mycket glada över att utskottet har tagit den oro, som regeringens budgetförslag för skolan väckte, på allvar. Det var många som arbetar inom skolan, i skolstyrelser i kommunerna och inte minst föräldrar och eleverna själva som oroades starkt över de konsekvenser som besparingarna på SÅS-resursen och förstärkningsresursen skulle kunna medföra. Det var hotet om försämrade resurser för de elever som bäst behöver stöd och hjälp som kändes svårt för många som ställde sig bakom kravet på en bra skola för alla. Vi tror att det beslut som nu skall fattas blir en viktig positiv signal för dem som jobbar med skolfrågor, och det känns bra. Självfallet betyder de rena lärarresurserna mycket för hur skolan skall kunna svara upp mot läroplanens mål. Men det räcker inte med lärare för att undervisningen i skolan skall fungera, för att alla elever skall kunna ta till sig kunskaperna. Det måste skapas en trygg och förtroendefull atmosfär i hela skolan, under hela skoldagen, för att undervisningen skall nå fram till alla elever. Även de blyga och osäkra barnen skall känna sig hemma i klassrummet och på skolgården. Även barn med ”myror i byxorna” skall känna att de vuxna orkar med att engagera sig för dem under hela skoldagen. Barn med olika slag av handikapp måste också få delta i skolarbetet på sina villkor. Allt det här kräver att det finns många vuxna i skolan, vuxna med olika funktioner — som lärare, som vuxna förebilder, som fostrare och inte minst som arbetskamrater. De är nödvändiga för att skolan skall kunna uppfylla de delar av läroplanen som handlar om t.ex. delaktighet, demokratifostran, solidaritet och gemenskap. Det är inte självklart att barn och ungdomar kan utveckla sådana färdigheter på egen hand. De behöver hjälp med det i lika hög grad som de behöver hjälp med att lära sig sitt ABC och sitt ett två tre. Det är mycket bra att utskottet så kraftigt markerar vikten av att SÅS-resursen fördelas rättvist, alltså till de elever som allra bäst behöver stöd. Det är en nödvändighet för att målet om att skolan skall vara bra för alla skall kunna nås. Så några ord om den samlade skoldagen. Vi föreslår i vår motion att resurserna för den skall finnas kvar. Där har vi inte fått utskottet med oss, men vi är beredda att acceptera det med hänsyn till att utskottet ändå har gjort rejäla förbättringar på andra konton. Det har förvisso varit många problemi starten för den samlade skoldagen, men där man kommit i gång har den ofta visat sig bli ett viktigt tillskott till skolan. Det har betytt en trygghet för föräldrar och elever med mer av fasta rutiner och tillgång till vuxet stöd. På många håll har det också inneburit att skolan har knutit kontakter utanför sin egen värld — med föreningar, företag, institutioner och andra. När vi nu accepterar att anslaget skärs ner är det med en stark förhoppning om att många av de verksamheter som i dag bedrivs med hjälp av pengarna på det anslaget skall kunna fortsätta med stöd från det nya anslaget på 25 milj.kr. för utvecklingsarbete. Vi har mycket svårt att förstå de borgerliga partiernas reservation på den punkten. Herr talman!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

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 14 är ett digert aktstycke, som behandlar många betydelsefulla frågor om gymnasieskolans organisation, omfattning och innehåll — och detta trots att den aviserade propositionen om yrkesutbildningens framtida utformning ännu inte lagts på riksdagens bord. Vi är överens om mycket, men vi är också oense om en hel del. Därom vittnar inte minst att 48 reservationer fogats till betänkandet. Jag tycker därför att det kan vara på sin plats att först redovisa hur vi moderater vill se gymnasieskolans uppgifter och utformning framöver. De ungdomar som börjar i gymnasieskolan är näst intill myndiga. Det är rimligt att tänka sig att de helst vill leva sitt eget liv så snart som möjligt. Många gymnasieskolelever väljer därför en gymnasial yrkesutbildning i stället för en allmän utbildning, som sedan måste fullföljas med en yrkesutbildning i högskolan. Två stora utredningar har de senaste åren behandlat gymnasieskolan, nämligen gymnasieutredningen och översynen av yrkesinriktad gymnasial utbildning .

Det är en riktig slutsats, men regeringen drar felaktiga konsekvenser av sin slutsats, nämligen att gymnasieskolan inte längre kan förbereda för antingen högskola eller yrkesliv. Den måste i stället ge mera av både yrkesoch studieförberedelse till alla, säger man och menar att yrkesutbildningen skall göras så bred som möjligt och att det definitiva yrkesvalet bör skjutas upp så långt fram i tiden som möjligt. Moderata samlingspartiet förordar en annan utveckling. Nästan vuxna ungdomar kräver att gymnasieskolan erbjuder dem en klart målinriktad utbildning. Gymnasieskolan skall inte, och får inte, bli en förlängning av grundskolan. Tvärtom, herr talman, behöver de olika linjerna i gymnasieskolan en tydligare målinriktning — mot ett bestämt yrke, en viss bransch eller fortsatta studier efter gymnasieskolan. När ungdomarna är i gymnasieskolåldern är det hög tid att de får ta itu med det vuxenliv som de i formell mening anses vara mogna för redan innan många av dem ens har hunnit lämna gymnasieskolan. Tydligt inriktade utbildningslinjer har, som vi moderater ser det, stora fördelar. De skapar en bra motivation hos eleverna att se en direkt koppling mellan utbildningen och det mål den syftar till. Att lära sig något område riktigt grundligt är en bättre grund att stå på vid kommande fortoch vidareutbildning än ytliga kunskaper från många områden. En utveckling av gymnasieskolan bör syfta till att göra gymnasielinjerna bättre som yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildning. Kombinerad med goda kompletteringsmöjligheter för den som senare vill ändra inriktning är en sådan gymnasieskola överlägsen en sådan som man försöker göra till en likriktad allmän skola. Högre kvalitet på yrkesutbildningen måste innebära att denna får en bättre anknytning till arbetslivet än vad de gymnasieförlagda yrkeslinjerna kan ge. Vi anser att en yrkesutbildning med inslag från den nuvarande lärlingsutbildningen skulle bli en bra yrkesutbildning. I en särskild motion angående ungdomarnas situation utvecklar vi vårt förslag till en ny och förbättrad lärlingsutbildning. Herr talman! Jag skall här inte upprepa vad vårt förslag till en bättre yrkesutbildning innebär. Det har redovisats många gånger här i kammaren och torde nu vara välbekant. Jag vill dock betona ett par saker. Eleven skall i gymnasieskolan undervisas i allmänna ämnen men också it.ex. fackteori och arbetsteknik. Den största delen av utbildningen skall emellertid vara förlagd till företag, där den praktiska yrkesutbildningen äger rum. För den praktiska delen skall eleven vara anställd av företaget och uppbära lön som successivt höjs i takt med att elevens produktiva insatser ökar. Att lärlingen är anställd ger flera kvaliteter åt utbildningen. Lärlingen får en direkt inblick i arbetslivet. Verklighetsanknytningen av yrkesskolningen bidrar till engagemang och inlevelse hos lärlingen. En anställning ger bättre träning i de regler av social karaktär som råder på en arbetsplats jämfört med vad tillfällig praktik kan ge. Allt detta bidrar med säkerhet till att de allra flesta lärlingar får arbete efter utbildningen, vilket all erfarenhet också visar. I avvaktan på att vår här skisserade yrkesutbildning skall bli verklighet, då ÖGY-propositionen läggs fram senare i vår, vill jag betona vikten av att den nuvarande lärlingsutbildningen inte endast skall ses som ett komplement till gymnasieskolans yrkesinriktade linjer utan som ett verkligt alternativ till desamma. Även det tredje året, det s.k. färdigutbildningsåret, skall räknas in i den statsbidragsberättigade utbildningen. Vad gäller de studieförberedande linjerna är det inte i första hand deras innehåll som behöver förändras. Däremot kan elevernas valmöjligheter förbättras. Elever med intresse för idrott och estetiska ämnen kan med timplanejämkning få fem veckotimmar för studier i sitt specialintresse. Vi föreslår att elever med intresse för ett läroämne skall ges samma möjlighet. Vi moderater kan inte förstå utskottsmajoritetens avvisande hållning i detta sammanhang. Man hävdar att det behövs ökade kunskaper för inträde på arbetsmarknaden, men man vägrar att ge eleverna de möjligheter till detta som de eftersträvar. Från högskolehåll kritiseras gymnasieelevernas bristande kunskaper. Detta har, enligt vår uppfattning, huvudsakligen att göra med utformningen av systemet för tillträde till högskolan. Kvotsystemet uppmuntrar taktisk finurlighet snarare än val efter intresse och de fortsatta studiernas kunskapskrav. Vi avser återkomma mer utförligt till denna fråga då tillträdespropositionen skall behandlas av kammaren, men jag vill redan nu framhålla att kvaliteten på gymnasieelevernas kunskaper givetvis också hänger samman med att de bibringas uppfattningen att de oavsett vad de läst i grundskolan med framgång kan klara vilken gymnasieutbildning som helst. IT och med införandet av 1980 års läroplan för grundskolan innebär genomgången grundskola att man har rätt att oberoende av betyg i de olika ämnena söka vilken gymnasielinje som helst. Det är bara när antalet sökande är större än antalet platser som den sammanlagda betygspoängen spelar någon roll. Resultatet har blivit att elever visserligen kommer in på en linje men att alltför många redan under första året upptäcker att deras förkunskaper inte räcker till. Studieavbrott blir oundvikligt. Detta, herr talman, är ett kvalificerat bedrägeri av oss politiskt ansvariga. Vi moderater anser att det vore ärligare gentemot eleverna att tydligt deklarera att vissa kunskaper är nödvändiga för fortsatta studier. Därför skall det uppställas vissa förkunskapskrav i vad gäller de olika gymnasielinjerna. Förkunskapskraven hjälper eleverna att förbereda sig för vad de senare kommer att möta. Kraven bör kunna formuleras i genomsnittsbetyg, lägsta betyg i vissa ämnen och i vissa fall genomgångna tillvalskurser. Herr talman! I debatten tidigare i dag har Birgitta Rydle pekat på vikten av att eleven har rätt att välja i vilken skola — fristående skola eller någon av skolorna inom det allmänna skolväsendet — som han eller hon vill få sin grundskoleutbildning. Också på gymnasienivå är det viktigt att eleverna kan välja den utbildning som passar dem bäst, oavsett huvudman. Statsbidrag bör därför utgå till skolor med sådan verksamhet som är jämförbar med den som bedrivs inom den allmänna gymnasieskolan. För att få statsbidrag skall skolan kunna visa på en sådan stabilitet i fråga om personal, lokaler etc. som är nödvändig för att undervisningen skall uppfylla kvalitetskraven. Bidrag bör däremot inte utgå till skolor som är knutna till företag och organisationer och som har sin verksamhet inriktad först och främst på internoch vidareutbildning. När det gäller det system som vi föreslår är det inte rimligt att riksdagen vare sig direkt eller indirekt fattar beslut om varje enskild skola. Enligt vår mening skall regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, kunna fatta beslut om stöd enligt de riktlinjer som vi här har föreslagit. I avvaktan på ett nytt statsbidragssystem bör riksdagen enligt nuvarande regler fatta beslut om fortsatt statsbidrag till Samskolan i Göteborg, Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg och Stockholms tekniska institut. Motivet till att avveckla statsbidraget till dessa skolor var att de inte ansågs tillföra det allmänna skolväsendet något som detta kan dra nytta av. Vi kan inte dela den uppfattningen. Samskolan är den enda återstående totalt vertikalt integrerade skolan i vårt land. Sigrid Rudebecks-gymnasiets litenhet ger arbetsmöjligheter som inte kan erbjudas vid stora skolor. Samarbetet mellan olika ämnen kan ge goda pedagogiska erfarenheter. STI:s utbildning har en klar särprägel. Det gäller såväl koncentrationen på tekniska ämnen som antalet bundna lektioner. Enligt samstämmiga uppgifter från avnämarna representerar de tekniker som institutet utbildar en yrkeskategori som är starkt efterfrågad inom näringslivet. Vi moderater anser att det inte är den fristående skolans nytta för det allmänna skolväsendet utan den enskilde elevens behov av just den skolformen som skall vara avgörande för om statsbidrag skall utgå eller inte. Men, herr talman, det framgår ju ändå klart av vad jag anfört att inte ens de utgångspunkter som regeringen själv anger för prövning av statsbidrag förslår när det gäller att förvägra dessa tre skolor fortsatt stöd. Herr talman! Jag går nu över till att säga några ord om gymnasieskolans dimensionering. Trots att antalet 16-åringar ökar innevarande år jämfört med i fjol, minskade regeringen antalet intagningsplatser på direktramen med ca 3 000 och antalet årselevplatser på lilla ramen med 4 000, jämfört med vad skolöverstyrelsen i sin anslagsframställning ansett vara nödvändigt. Vi moderater fann SÖ:s argument riktiga när det gäller storleken av direktramen och motionerade i januari om en utökning i enlighet med SÖ:s förslag. När det gäller den lilla ramen fann vi i januari regeringens neddragningsförslag motiverat. Men under ärendets behandling i utskottet har så många svagheter i förslaget framkommit att vi funnit det vara motiverat att också här acceptera SÖ:s förslag. Regeringen lyckades därmed inte att i utskottet få majoritet för sin neddragning, och en uppgörelse kom till stånd mellan socialdemokrater och vpk, som innebar ett bifall till vår motion för budgetåret 1987/88 när det gäller direktramen, medan man när det gäller lilla ramen endast lägger tillbaka 3 000 av de 4 000 indragna årselevplatserna. Vi hälsar givetvis socialdemokraternas omvändelse under galgen med tillfredsställelse, men vi beklagar att de när det gäller lilla ramen inte nådde ända fram. Det är också beklagligt att de inte biföll vårt yrkande om att de nytillkomna platserna inom direktramen främst skall läggas ut på de treoch fyraåriga linjerna. Resultatet av årets preliminärintagning visar nämligen att antalet behöriga förstahandssökande har ökat markant just på dessa linjer. När det gäller ramarna för budgetåren 1988 90 följer vi helt SÖ:s förslag. Detta innebär att direktramen för de tre budgetåren är dimensionerad efter 2,64 års elevplatser per 16-åring. Vår uppfattning är att SÖ har de bästa möjligheterna och förutsättningarna att göra relevanta bedömningar i detta avseende. Låt mig, herr talman, i detta sammanhang också få påpeka att utskottsmajoriteten inte har finansierat sitt utökningsförslag. Man hänvisar till att regeringen får återkomma till riksdagen med ett finansieringsförslag. Jag måste då fråga utbildningsministern: Varifrån ämnar man ta pengarna? Vilken annan del av undervisningsområdet är det som skall stå för fiolerna? Eller blir det en ökning av budgetunderskottet? Det finns ytterligare ett område där man har anledning att ställa frågor. Socialdemokraterna har år efter år angripit oss moderater och kallat oss oansvariga, därför att vi anser att kostnaderna för utrustning i gymnasieskolan skall täckas av kommunerna. Det fick vi höra också i år under utskottsbehandlingen, då vi yrkade att utrustningsbidraget på 108 milj.kr. skall slopas. Jag måste fråga Lars Svensson: Är det trovärdigt att hävda utrustningsbidragets stora betydelse för kommunernas förmåga att tillhandahålla utbildningsplatser, om man samtidigt som direktramen ökas med 3 000 intagningsplatser och lilla ramen ökas med 3 000 årselevplatser — vilka ju främst skall användas till de tvååriga yrkeslinjerna — ändå bibehåller utrustningsbidraget på oförändrad nivå? Inte minst för vpk:s företrädare måste detta vara en besvärande sits. Vpk har ju yrkat på en ökning av anslaget med 54 milj.kr. Hur går detta ihop, Björn Samuelson? Till slut, herr talman, bara några ord om vårdlinjens utformning och språkundervisningen i gymnasieskolan. Vi moderater har i en motion påvisat behovet av en förlängning av vårdlinjen. Skälen härtill är många och bärande. Dels behöver utbildningsinnehållet i ämnen som engelska, matematik, naturkunskap och svenska förstärkas, dels skulle eleverna åldersmässigt vara bättre rustade när de kommer ut i det viktiga och grannlaga vårdarbetet. Utskottsmajoriteten säger nej till våra förslag med hänvisning till den väntade ÖGY-propositionen. Vi beklagar detta, men hoppas att vår motion har satt sina spår i det arbete med den kommande propositionen som bedrivs i departementet. När det gäller språkundervisningen i gymnasieskolan har vi moderater i ett antal motioner påvisat de allvarliga brister som föreligger och också anvisat vägar att komma till rätta med bristerna. Utskottet har i ett fall, nämligen när det gäller ett garanterat minimitimtal för B och C-språk, kommit oss till mötes och gjort ett tillkännagivande. Det tycker vi är bra. Vi beklagar dock att man inte löpt linan fullt ut och också tagit fasta på de övriga förslagen. Vi låter oss dock icke förtröttas utan kommer igen. Allra sist, herr talman, yrkar jag med det anförda bifall till de reservationer som de moderata företrädarna i utskottet står bakom.

Herr talman! I dag liksom i tidigare debatter om gymnasieskolan finns det anledning att erinra om statsministerns uttalande i regeringsförklaringen: Alla ungdomar under 20 år skall beredas plats i gymnasieskolan. Regeringen säger en sak och gör en helt annan — som vanligt, skulle man kunna säga. Återigen drar man ned på dimensioneringen av gymnasieskolan, både på direktramen och på lilla ramen. Lyckligtvis kunde oppositionen stoppa de värsta neddragningarna. Man biföll vår motion med förslagen om en ökning av den stora ramen, dvs. direktramen. Under arbetets gång har vi också funnit att det inte var särskilt välbetänkt att dra ned antalet platser inom lilla ramen. Vi anser att vi skall följa skolöverstyrelsens förslag på den punkten. Det värsta är dock att det är oerhört svårt för kommunerna att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt, då de får besked först när halva våren har gått. God planering är den bästa förutsättningen för att man skall kunna använda de resurser man har optimalt. På det här sättet försvårar regeringen påtagligt kommunernas möjligheter att både vara sparsamma och ge sina ungdomar de bästa utbildningsmöjligheterna. I takt med att grundskolan förändras till både arbetssätt och utformning krävs att gymnasieskolan successivt anpassas till de ändrade förutsättningarna. Framför allt kräver samhället allt bättre utbildning hos alla ungdomar. Det innebär att gymnasieskolan måste ge stimulans och motivation till samtliga elever i en årskull, såväl de teoretiskt eller praktiskt studieinriktade eleverna som de elever som är skoltrötta eller mindre motiverade för fortsatt utbildning. Fortfarande väntar vi otåligt på den proposition där en reformering av den yrkesinriktade gymnasieutbildningen skall föreslås. Varje gång frågan kommer upp i kammaren får vi till svar att propositionen snart kommer. Vilket svar kommer utbildningsministern att ge i dag? Jag hoppas att han återkommer för att svara på våra frågor. Kommer propositionen i vår? Ännu har vi inte fått ett definitivt besked, och tiden lider. Vid alla de kontakter jag har haft med människor och företag som är beroende av välutbildad arbetskraft har behovet av att regeringen snarast kommer med sina förslag vitsordats. Under tiden har man föreslagit att 500 platser i gymnasiet skall avsättas för försöksverksamhet med en treårig yrkesutbildning. Det är inte mindre än 31 klasser. Mot bakgrund av oron för flickornas utbildningsmöjligheter, deras yrkesval och deras bristande möjligheter på arbetsmarknaden, något som regeringen framför på flera ställen i propositionen, är det anmärkningsvärt att man inte satsar en enda plats i försöksverksamheten på att utveckla utbildningar inom det traditionellt kvinnliga yrkesområdet. Det anordnas bara försöksverksamhet inom typiskt manliga yrkesutbildningar. Vi vet att det inom överskådlig framtid kommer att finnas en kvinnlig och en manlig yrkessfär på arbetsmarknaden. Det är därför angeläget att också utveckla de yrkesutbildningar som framför allt attraherar flickorna. Att bara lägga ned sådana linjer löser inga problem. I stället blir antalet outbildade och arbetslösa flickor allt fler. Folkpartiet föreslår därför att hälften av de föreslagna platserna används för försöksverksamhet som syftar till att utveckla och förändra några av de kvinnligt dominerade yrkesutbildningarna, så att de bättre passar förändrade krav på arbetsmarknaden. Exempel på typiska sådana områden som skulle behöva utvecklas är den konsumentekonomiska utbildningen och vårdlinjen, som hade varit naturliga områden för sådan försöksverksamhet.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 Statsbidragen är alldeles för låga, och lärlingsutbildning ses inte som likvärdig med övrig gymnasial utbildning. Det är dessutom obegripligt att regeringen fortsätter att framhärda i att lärlingsutbildningen enbart skall ha statsbidrag i två år, när man samtidigt anser det viktigt att annan yrkesutbildning blir treårig. Fortfarande är andelen flickor i lärlingsutbildningen försvinnande liten. Det är angeläget att framför allt genom information och studierådgivning försöka ändra det nuvarande mönstret av utpräglat könsbundna val i gymnasieskolans lärlingsutbildning. Folkpartiet har ett förslag till reformerade regler för statsbidrag till lärlingsutbildningen. Våra yrkanden för lärlingsutbildningen kan sammanfattas som följer: & Lärlingsutbildningen skall också kunna vara ett alternativ till linjer i gymnasieskolan. + Det skall finnas behöriga lärare för utbildningsinslagen. Folkpartiet har i olika sammanhang talat om hur viktigt det är att göra gymnasieskolan så flexibel som möjligt för att verkligen göra den till en gymnasieskola för alla — inte bara till namnet utan också till gagnet. Det är en absolut förutsättning för att gymnasieskolan skall klara av att tillfredsställa de undervisningsbehov som uppstår när 90 96 av årskullen går i samma skola. Mot denna bakgrund är det en fullständig gåta hur socialdemokraterna kan skära ned på den enda resurs gymnasieskolan har för att stödja elever med särskilda behov. Vilka är det som drabbas värst? Jo, naturligtvis de elever som kommer från hem utan studietradition, de elever vars föräldrar inte själva har tillräcklig utbildning för att hjälpa sina barn. Hur, Lennart Bodström, kan en socialdemokratisk regering föreslå något sådant? För folkpartiet är det viktigt att alla elever ges en likvärdig utbildning. Elever med olika begåvningsresurser måste därför stödjas på skilda sätt och i olika omfattning. Ingen elev får vare sig understimuleras eller tillåtas halka efter på grund av bristande hjälp och stöd. Det finns i dag möjligheter till särskilda insatser för svaga eller omotiverade elever inom gymnasieskolan — visserligen något decimerade sedan budgetpropositionens förslag gått igenom. Det är angeläget att detta stöd både kan bibehållas och vidareutvecklas. Vi har därför reserverat oss till förmån för det. Men det är också angeläget att teoretiskt begåvade elever eller elever med skilda specialtalanger får en chans att utvecklas. Detta lyckas inte gymnasieskolan med i dag. Det är svårt att inom ramen för ordinarie organisation ge elever med specialintressen den uppmuntran och den stimulans som de många gånger skulle behöva. Det märkliga är att sådana möjligheter finns för elitidrottande ungdomar i dag. Varför, Lennart Bodström, kan Kalle som är brottare få satsa på sitt intresse inom skolans ram men inte Lena, som är intresserad av matematik? Det här tycker vi i folkpartiet är helt galet, alldeles speciellt som Sverige vid internationella kunskapsjämförelser hamnar på samma plats som Somalia när det gäller matematikkunskaper. Herr talman! Folkpartiet kan heller inte acceptera att fristående skolor på gymnasial nivå endast skall få bidrag till halvklass eller att Göteborgs högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium skall bli utan statsbidrag helt och hållet. Kerstin Keen kommer senare att utveckla frågan om dessa båda senare gymnasier ytterligare. Slutligen erinrar jag utbildningsministern om de frågor jag ställt och yrkar bifall till de reservationer folkpartiet avgivit ensamt eller tillsammans med andra partier.

Herr talman! När vi i samband med de här intensiva besparingsdebatterna har diskuterat gymnasieskolan har det i första hand handlat om dimensioneringen. Det är inte heller någon ny fråga — den har varit aktuell här i kammaren ganska många gånger — men det finns kanske ändå anledning att repetera några av de fakta som ligger till grund för våra ställningstaganden. I ett antal regeringsdeklarationer från kammarens talarstol har vi hört att regeringen har som målsättning att se till att alla ungdomar under 20 år som så önskar skall få en plats i gymnasieskolan. Förra året tog utbildningsutskottet i sitt betänkande också upp frågan och lade fast den målsättningen. Men för varje gång som regeringen redovisar sina förslag blir man lika besviken över att ambitionen att nå därhän är så liten. När vi fick budgetpropositionen i år kunde vi konstatera att man föreslog oförändrat antal intagningsplatser inom den s.k. direktramen, dvs. 124 000. Det gjorde man trots att man hade vetskap om att det vid det föregående årets intagningar med samma antal tillgängliga platser — 124 000 — var 3 700 behöriga sökande som inte fick plats i gymnasieskolan. Det var dessutom de prioriterade grupperna, 16-17-åringarna. Det var därutöver ett mycket stort antal 18-19-åringar som inte fick rum, och det var alldeles säkert ett betydande antal s.k. äldresökande som helt enkelt avstod från att söka eller som kanske t.o.m. — det har jag hört exempel på — avråddes från att söka till gymnasieskolan med argumentet att det inte var någon idé om man inte tillhör den prioriterade gruppen. Det blev alltså ungefär 3 700 som ställdes utanför. Inför årets intagningar visste vi dessutom att antalet 16-åringar som skulle kunna tänkas söka var 4 000 fler än året innan. Att bara hålla samma ambitionsnivå skulle alltså kräva en utökning med 4 000 platser. Skulle man dessutom försöka få rum för de 3 700 som ställts utanför föregående år behövde summan vara ungefär den dubbla. Det ledde oss i centerpartiet till slutsatsen att det behövdes en ökning av antalet intagningsplatser inom gymnasieskolans direktram med 8 000. Det tyckte vi att man kunde föreslå med ganska gott samvete, eftersom det egentligen inte innebär några nämnvärda merkostnader för staten. De ungdomar som inte ryms i gymnasieskolan måste samhället ta hand om på något annat sätt — genom åtgärder inom det kommunala uppföljningsansvaret, om de är under 18 år, eller genom andra åtgärder, t.ex. ungdomslag, om de är äldre, och genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder om de är ännu äldre. Det faktum att man under alla förhållanden har kostnaderna för dessa ungdomar — kostnader som i varje fall är minst lika stora som och många gånger överstiger kostnaderna för en gymnasieplats — motiverar, tycker vi, mer än väl att man gör denna extra ansträngning att ge dem möjligheter till den utbildning som de frågar efter. Om man dessutom på köpet skulle råka uppfylla de högtidliga regeringsdeklarationerna borde det väl ändå inte vara till någon skada — eller hur, Lennart Bodström? I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att reagera mot de beskrivningar som Göran Allmér och Ylva Annerstedt här har gjort av de heroiska insatser som moderaterna och folkpartisterna har gjort för att öka dimensioneringen av gymnasieskolan. För exempelvis mig och Björn Samuelson, som har tillbringat åtskilliga timmar med att försöka övertyga er om hur nyttigt det skulle vara att anslå ytterligare några platser till gymnasieskolan, verkar det här talet närmast litet skrattretande. Men okej, ni har slutligen stannat för på denna nivå, och det är naturligtvis bra. När man har den dimensionering som vi föreslår blir det än mer motiverat att avskaffa prioriteringen av 16-17-åringar. Vi har varit motståndare till den ända sedan den infördes. Vi har varje år föreslagit att den skall avskaffas, eftersom den egentligen gör mer skada än nytta. Utifrån fältet, t.ex. från vårdutbildningarna, får vi många exempel på att denna prioritering av 16-åringar har lett till att de elever som tas in egentligen är alldeles för unga för den utbildningen. Det var betydligt bättre tidigare, när en mycket stor del av dem som antogs till utbildningen var s.k. äldresökande. Detta gäller för övrigt också på många andra utbildningsområden. Före prioriteringen var t.ex. minst 50 96 av eleverna vid jordoch skogsutbildningen äldre än 18 år. Nu har man praktiskt taget bara 16-åringar i utbildningen, och det har inte varit till någon fördel. När det gäller dimensioneringen måste några ord sägas om den lilla ramen, som används t.ex. för kortkursverksamheten och till påbyggnadsutbildningar av olika slag. Vi blev än mer förvånade när vi såg att regeringen inte ens nöjde sig med en oförändrad nivå, utan föreslog att denna ram skulle dras ned med 4 000 platser. Protesterna utifrån landet har naturligtvis varit både många och högljudda. Innan utbildningsutskottet kom fram till ett ställningstagande tvingades skolöverstyrelsen gå ut till länsskolnämnderna och göra klart för dem att det fanns en uppenbar risk för att ganska många av deras påbyggnadsutbildningar var i fara. Länsskolnämnderna tvingades också redovisa vilka utbildningar som i så fall skulle få försvinna. Om det beslutet hade fått genomföras, hade det varit till mycket stor skada för hela utbildningsväsendet. Nu blev det dess bättre inte fullt så illa — 3 000 av de 4 000 platserna har återförts. Vi tycker fortfarande att det är för litet. Vi skulle helst ha sett att man inte bara hade återfört de 4 000 platserna, utan också ökat den lilla ramen med 1 000 platser. Det hade dessutom legat i linje med de förslag vi tidigare har redovisat. I detta sammanhang måste jag göra en liten parentes. Jag vet inte riktigt vad Göran Allmér menade när han talade om utrustningsanslaget. Han vände sig visserligen till Lars Svensson och Björn Samuelson med sina frågeställningar, och de skall naturligtvis få svara var och en för sig. Jag tror dock att Göran Allmér hade missuppfattat det hela litet grand. Utrustningsanslaget blir nämligen utsatt för en besparing i regeringsförslaget på 80 milj.kr., och den besparingen kvarstår fortfarande. Detta överträffas endast av moderata samlingspartiet som i stället föreslår en besparing på 180 milj.kr. Förutom frågan om prioritering som vi tycker är olycklig, finns det ett annat beslut som vi också har motsatt oss och som vi gärna skulle vilja se upphävt. Det gäller beslutet att medge överintag till gymnasieskolan. Redan när det infördes menade vi att det var ett felaktigt beslut. Det byggde egentligen på den förutsättningen att man skulle ta in för många elever vid intagningstillfället, därför att man kallt räknade med att ett antal elever ändå skulle bli utslagna under det närmaste läsåret. På så sätt skulle man komma ned till det normala antalet, 30 elever. Detta är naturligtvis ett mycket cyniskt sätt att se på gymnasieskolans uppgift. Skolan skall naturligtvis på alla sätt anstränga sig för att under hela utbildningstiden behålla de elever som tas in och ge dem en färdig utbildning. Vi ser nu vissa andra tendenser i samband med att man börjar planera för det nya statsbidragssystemet, tendenser som vi varnade för i samband med att beslutet om statsbidragssystemet fattades här i kammaren. Vi sade då att kommunerna kan frestas till att göra än fler överintag, och de rapporter vi hitintills har fått från fältet tyder på att det är på det sättet. Det gör det än mer angeläget att åstadkomma en förändring. När det gäller den kommande propositionen om ÖGY finns det naturligtvis mycket man egentligen skulle vilja säga, men vi kan spara det mesta av debatten tills vi ser propositionen. I vår partimotion har vi dock velat markera redan nu att vi tycker att det är rimligt att det tredje utbildningsåret betalas av staten, precis på samma sätt som staten betalar alla andra utbildningar. Vi tycker att det är litet förvånande att moderater och folkpartister inte har anslutit sig till den reservationen. Jag har litet svårt att se att de skulle tycka att det var till någon större fördel att det tredje utbildningsåret betalades genom höjda arbetsgivaravgifter, vilket faktiskt är utredningens förslag. Sedan måste jag, herr talman, även det här året litet kort kommentera resonemanget om särskilda språkgymnasier eller matematikgymnasier, vad det nu är man vill kalla dem för. Lika väl som förra året gör sig moderata samlingspartiet skyldigt till en felaktig beskrivning när man säger att det här är att likna vid idrottsgymnasier. Om elitidrottsmän kan få sin timplan jämkad fem timmar för att ägna sig åt sitt favoritintresse, dvs. idrott, borde rimligen den som är intresserad av matematik eller av språk ha samma möjlighet, kan det tyckas. Men nu finns det faktiskt särskilda linjer i gymnasieskolan för dem som är intresserade av språk eller matematik eller andra ämnen. Däremot har vi inte särskilda linjer för dem som är intresserade av idrott. Det är den första skillnaden. Moderaterna gör sig i sin reservation dessutom skyldiga till ett annat felaktigt påstående när de skriver: ”Efter modell av de s.k. idrottsgymnasierna har timplanerna jämkats för såväl estetiska ämnen som, senast, matematik vid ett särskilt s.k. matematikgymnasium.” Jag antar att moderaterna tänker på den undervisning som pågår i Danderyd. Redan för ett år sedan talade vi om för moderata samlingspartiet att det är inte alls någon jämkad timplan. Man läser efter den normala timplanen. Däremot har man ett riksintag, och man läser efter en annan kursplan, men det är inte någon jämkad timplan. Man har lika många timmar i sin timplan som alla andra elever som läser på motsvarande linjer. Dessutom gör sig moderaterna skyldiga till en annan felsyn när de säger att det borde vara egalt för staten och att det inte medför några kostnader. Jo, visst medför det kostnader, Göran Allmér. Om man jämkar timplanen och ger eleverna tillfälle att läsa ett annat ämne, får man lärarkostnader som rimligen staten skall betala. De som går på ett idrottsgymnasium och ägnar sig åt idrott under fem timmar drar inte några särskilda kostnader för staten, därför att de tränare som svarar för idrottsutbildningen betalas av resp. specialförbund. Det är alltså en väsentlig skillnad. Skall moderaterna fortsätta att driva den här frågan, måste de också redovisa på vilket sätt de är beredda att betala de ökade kostnaderna. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer i betänkandet där centerpartiet förekommer.

Herr talman! Jag blir förvånad att höra Larz Johansson börja sitt anförande med att vi inte hade någon anledning att yvas över de heroiska insatser vi beskrev att vi skulle gjort då det gällde direktramens storlek. Detta med heroiska insatser och försök att yvas får stå för Larz Johansson själv. Det är hans språkbruk. Vi har inte på något sätt gjort anspråk på detta. Vi konstaterade att det fanns ett förslag från SÖ som vi ansåg välgrundat och förde vidare. Jag måste också tala om för Larz Johansson — och han vet det förmodligen redan — att de preliminära intagningarna på gymnasieskolan innevarande läsår nu är klara. Det fanns 127 000 behöriga förstahandssökande, och vi har nu på direktramen anvisat 127 000 platser. Det är alldeles riktigt som Larz Johansson säger att av de prioriterade sökandena kom ett stort antal inte in på sina förstahandsval eller över huvud taget, men Larz Johansson vet också mycket väl att en betydande del av dem, om jag inte minns fel omkring 500 stycken, sökte utbildningar som damfrisörska, kosmetolog och liknande. Jag kan inte tänka mig att det är Larz Johanssons avsikt att vi skall ge alla dessa möjlighet att tillgodose sina förstahandsval. Det vore att utbilda dem för arbetslöshet, förmodar jag. När Larz Johansson talar så vackert för centerns förslag vet han också att ytterligare en stor del — om jag inte minns fel 1 400-1 500 — av de övriga som inte fick någon plats hade ett enda alternativ vid sitt val till gymnasieskolan. Då kan det vara svårt att placera dem efter deras önskemål. När Larz Johansson harangerade mig för den fråga jag ställde till Björn Samuelson om det inte kändes en smula besvärande för honom beträffande utrustningsanslaget, så förstod jag honom inte riktigt. Jag tror Larz Johansson inte förstod vad jag sade. Jag talade bara om budgetpropositionens förslag, och diskuterade alltså inte de besparingar regeringen gjort i jämförelse med föregående år. Jag försökte inte heller sticka under stol med att jag anser att detta utrustningsbidrag inte skall ges. Det är en kommunal angelägenhet.

Herr talman! Larz Johanssons utläggningar om dimensioneringen var något svåra att förstå. Det lät på honom som om det hade varit centern som inspirerat folkpartiet till dimensioneringstalen för gymnasieskolan. Han kan ju bara titta på vår partimotion från januari, där vi hade det antal platser på stora ramen som nu blev det beslut som utskottet fattade och som socialdemokrater och kommunister anslöt sig till. När det gäller den lilla ramen visade det sig under behandlingens gång att vi utifrån landet och från SÖ fick sådana informationer att vi omprövade vår inställning. Det bör väl inte vara fel att ändra sig om man får besked om att förutsättningarna är annorlunda. Vi har fått ytterligare informationer och av den anledningen har vi ställt upp på skolöverstyrelsens förslag rörande lilla ramen. Beträffande elevers möjligheter att välja andra alternativ inom ramen för gymnasieskolan, har vi framför allt tagit upp frågan om det s.k. hemortsalternativet. De allra flesta elever har inte alls någon möjlighet att åka till stora gymnasieskolor med riksintag. De flesta vill kunna vidareförkovra sig i ett speciellt ämne på hemorten. Vi har väl inte några matematiklinjer i gymnasieskolan, några violinistlinjer eller vad det kan vara som ligger de här eleverna varmt om hjärtat. Det vi vill är att varje elev, precis som de idrottande, skall kunna få fem timmar av sin gymnasietid för att ägna sig åt det specialintresse eller den specialtalang som de vill vidareutveckla.

Herr talman! Det är riktigt, Göran Allmér, att ett antal av de 3 700 hade tämligen udda förstahandsval. Damfrisörernas arbetsmarknad känner jag inte till särskilt mycket om. Jag kan bara konstatera att många av dem som inte har kommit in på gymnasieskolan har erbjudits privat utbildning här i Stockholm. Kursavgiften lär ligga på 40 000 kr. per termin, och man har en uppsjö av sökande. Om ni tycker att det är ett bättre alternativ, skall jag inte göra några invändningar mot det. Jag menar inte alls att alla de platser som gymnasieskolan skulle utökas med skulle användas för att tillfredsställa ett antal udda förstahandsval. Om däremot en elev bara har ett enda val, som inte kan tillgodoses, är det faktiskt skolans och skolans syo-funktionärers uppgift att försöka övertyga den eleven om att han eller hon borde söka någonting annat. Men för att man skall kunna göra det är det faktiskt alldeles primärt, Göran Allmér, att man har några andra platser att erbjuda. Har man en brist på 3 700 platser kan man inte övertyga några frisörer i världen om att de skall ägna sig åt någon annan utbildningslinje, för det finns ingen annan att erbjuda dem. Först den gången den möjligheten finns kan man tala en del av dessa elever till rätta. Göran Allmér och Ylva Annerstedt, jag tycker inte alls att det är något fel att ni har ändrat er. Jag bara konstaterar att det tog en faslig massa timmar att övertyga er om att detta är en bättre lösning. För hemortsalternativet är förhållandena faktiskt desamma som för idrottsgymnasierna. Om man är intresserad av matematik kan man t.ex. gå på naturvetenskaplig linje. Är man intresserad av språk kan man välja samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning. Då får man betydligt mer än de fem timmar som Ylva Annerstedt talar om. Men avser man att de utöver den ordinarie gymnasieutbildningens timinnehåll skall läsa fem timmar språk t.ex., uppstår det faktiskt en merkostnad för de fem lärarveckotimmarna. Det är en merkostnad som inte uppstår när det gäller exempelvis dem som ägnar sig åt idrott på de fem timmar som man kan få timplanen jämkad med, eftersom tränarkostnaderna betalas på annat sätt.

Herr talman! Jag kan i ett avseende dela Larz Johanssons uppfattning: Om en elev bara har ett enda val och inte kan tillgodose detta, är det en uppgift för syo-konsulenten att försöka få vederbörande att välja om. Däremot kan jag inte hålla med om att orsaken till att 3 700 elever inte fick plats i gymnasieskolan var den att det inte fanns några lediga platser i gymnasieskolan. Det gör det ovedersägligt, och det vet Larz Johansson också. Det kan då vara en uppgift för syo att utnyttja de vakanser som finns, så att den som bara har ett enda val kan få en plats i gymnasieskolan. Jag hann inte i min förra replik gå in på det här med språkoch matematikgymnasier, som Larz Johansson tog upp. Det är tänkbart att en sådan konstruktion kan komma att leda till ökade kostnader. Jag vet inte säkert. Det beror naturligtvis helt och hållet på hur det hela kommer att organiseras. Om det skulle innebära ökade kostnader, innebär det ändå en sådan kvalitetshöjning att man får acceptera en sådan utgift. Samtidigt väljer man onekligen bort ett antal timmar som man ersätter med nya. Det måste under sådana omständigheter innebära att det finns ett resursutrymme.

Herr talman! Mycket kort: Göran Allmér har betydande erfarenhet från gymnasieskolan och vet alldeles bestämt att det inte bara är tänkbart att det kan uppstå merkostnader, utan att så definitivt är fallet. Vare sig det handlar om elever som har idrott som specialintresse eller elever som har matematik som specialintresse väljer inte samtliga elever i klassen andra timmar. Då uppstår ofelbart, Göran Allmér, merkostnader. Klassen skall ju ha sin vanliga undervisning, och de som väljer något annat skall ha sin undervisning. Det innebär merkostnader på grund av ökat antal lärarveckotimmar. Göran Allmér har inte heller kommenterat mitt tidigare påstående att talet om att matematikgymnasiet i Danderyd har jämkade timplaner inte är korrekt.

Herr talman! Det är beklagligt, säger Göran Allmér, att moderaterna inte fick gehör för sina dimensioneringsförslag. Jag kan inte sitta och förhandla åt moderaterna. Det hade varit möjligt att gå längre om ni moderater hade haft kurage att gå med på centerns och vpk:s förslag om en höjning av tobakspriset med 5 öre per cigarrett, men där vek ni er. Då hade även det viktiga utrustningsbidraget kunnat ges med drygt 50 miljoner. Att vi reserverat oss i fråga om utrustningsbidrag till skolan är i konsekvens med att vi vill höja antalet utbildningsplatser på lilla ramen. Välkommen in i den socialistiska framsyntheten, Göran Allmér. Stöd gärna våra reservationer om utrustningsbidrag till gymnasieskolan. Herr talman! Gymnasieskolan har i dag en annan funktion, en ny uppgift att fylla. Den är inte längre en läroanstalt för ett fåtal privilegierade ungdomar. Gymnasieskolan i dag är i praktiken det enda sysselsättningsalternativet för alla våra ungdomar, oavsett om de vill det eller ej. Dagens arbetsmarknad kan inte och vill inte ta emot ungdomar som kommer direkt från grundskolan. Man vill ha utbildad och helst erfaren arbetskraft. Gymnasieskolan tvingas anpassa sig efter den verkligheten och de kraven. Men skolans innehåll måste också anpassas efter de behov och krav som eleverna har, och det ställer nya och annorlunda krav på skolan, resurserna, fortbildningen av personal, läromedlens uppläggning, skolans utrustning etc. När budgetpropositionens gymnasiedel presenterades väckte den en stark reaktion över hela landet. Elever, föräldrar och skolpersonal protesterade mot de mycket stora neddragningar som regeringen föreslog på skolans område. Alla protester och aktioner ledde till att regeringen insåg att man hade gått för långt, och det är bra. Men från vpk:s sida efterlyser vi fortfarande ytterligare satsningar på ungdomarna, på dagens gymnasieelever. Vi anser att de försämrade villkoren för gymnasiet måste brytas. Det räcker inte med att stanna där regeringen nu tvingades stanna. Nysatsningar och nytänkande måste till. Det är dagens och morgondagens verklighet som kräver detta. En av de stora bristerna i gymnasiet är den otillräckliga undervisningen i ideologiska frågor, bristen på sammanhang och konsekvens när det gäller faktakunskaperna. För att öka förståelsen för andra människor och fostra på solidaritetens grund, måste man i skolan bearbeta och förklara alla former av förtryck, nationella och internationella, fördomar och diskriminering. Innehållet och arbetssättet i skolan gör att framför allt arbetarklassens barn har svårt att känna sig hemma där. Språket är medelklassens språk, historien är herrarnas. Och som en verkan av detta ser vi en kraftig social snedrekrytering till de teoretiska linjerna i gymnasieskolan och till högskolan. För oss kommunister är det självklart att alla elever skall få kunna känna igen sin egen verklighet, sin egen historia och kultur, i skolan. Alla barn och ungdomar i vår svenska skola måste få känna stolthet över sitt ursprung och sin identitet. Därför måste innehållet i undervisningen ändras så att den handlar om den verklighet som de flesta elever lever i och kommer att leva i en bit in i framtiden. De fakta och kunskaper som förmedlas måste kompletteras med andra fakta och kunskaper. En ensidig inriktning på lösryckta faktakunskaper måste brytas, till förmån för en undervisning som förmedlar förståelse för och kunskaper om sammanhang och utvecklingskedjor samt uppmuntrar till kritiskt tänkande och egna ställningstaganden från elevernas sida. Eleverna måste få uttrycka och utveckla sin klassmässiga och politiska identitet. Åstadkommes inte detta kan vi aldrig bryta den sociala snedrekryteringen. Skolan måste också bidra till att underlätta övergången till arbetslivet. Därför måste en ökad samverkan med instanser utanför skolan ske. Det gäller arbetslivet, organisationerna och de politiska partierna. Eleverna måste ges konkreta möjligheter till inlärning av arbetslivets krav på dem. De måste få hjälp att fungera på en arbetsplats. De måste tränas i de arbetsformer som finns ute i arbetslivet. De måste tränas i att ta kamp för en bättre arbetsmiljö, lära sig hur man sköter förtroendeuppdrag i fackliga organisationer. De måste få lära sig de villkor som gäller för dem när de kommer ut i arbetslivet. Det första och viktigaste steget i den träningen är givetvis att behandla eleverna som det de är — arbetare på vår största arbetsplats. Eleverna måste få de rättigheter som tillkommer anställda på andra arbetsplatser. Arbetsmiljölagen och arbetstidslagen måste gälla. För att stärka demokratin och elevernas möjligheter att bli fullvärdiga samhällsmedborgare fordras att eleverna får delta i beslut som rör deras egen arbetsplats. Varför inte tillämpa medbestämmandelagen inom skolan fullt ut på alla som arbetar där, även eleverna? Eleverna måste i skolan få träning och insikt i hur samhället fungerar och i hur beslut fattas och kan påverkas. De har rätt till träning i utvecklandet av allas våra demokratiska rättigheter. Men den träningen kan eleverna inte få om de inte ens ges rätt till att delta i det demokratiska arbetet på sin egen arbetsplats. Jag utesluter inte i det här sammanhanget att den framtida gymnasieskolan kan ha 6 timmars arbetsdag, lagstadgad semester och samhällslön för de studerande. Herr talman! Jag övergår till att kommentera några av de reservationer vi hari detta betänkande. I reservation 14, som vi har tillsammans med centern, betonar vi vikten av att samhället finansierar även tredje året i gymnasieskolan, dvs. att samhället tar ansvaret för finansieringen. Finansieringsformerna eller hur pengarna kommer in — om de kommer in via höjda arbetsgivaravgifter eller inte — det är en annan sak. Jag har ingenting emot en höjning av arbetsgivaravgiften. Men motivet för vår del är att samhället självt måste få råda fritt över struktur och innehåll i hela den gymnasiala utbildningen. I reservation 22 vill vi tillsammans med folkpartiet och centern att regeringen kommer med en redovisning av hur det kan bli möjligt för gymnasieskolan att använda sig av kvalificerade språklärare från högskolan. Vi tycker att det vore naturligt att i de fall då det finns gymnasieskolor i närheten av en högskola med ledig kompetens, denna kompetens skulle kunna användas också i gymnasieskolorna. Sedan kan ju inte all denna kompetens finnas för alla gymnasieskolor och inom alla språk — för att ta det exemplet —, men som jag sagt tidigare:en orättvisa blir väl inte mer jämlik för att flera drabbas av den. I reservation 24 betonar vi i vpk vikten av att de riktlinjer som finns angående politikermedverkan inom skolan utformas på ett sådant sätt att de uppfattas lika i hela Sverige. I dag uppfattas dessa riktlinjer på olika sätt. Det visar bl.a. några uppmärksammade JO-fall. Detta är viktigt, för i dag breder politikerföraktet ut sig, samhällsklimatet hårdnar alltmer och utslagningen ökar. Från vpk:s sida vill vi framhålla hur nödvändigt det är att de politiska partierna och deras ungdomsorganisationers medverkan i undervisningen verkligen fungerar. Som ett första steg på den vägen måste riktlinjer utformas på ett sådant sätt att inget tvivel råder om att partierna är välkomna till skolorna. Även andra föreningars och organisationers medverkan i skolan är mycket viktig för att bryta skolans isolering eller för att inte riskera en isolering. Det finns exempel på att den fackliga informationen på många håll fungerar bristfälligt. Därför var det angeläget och bra att vi för ett tag sedan här i riksdagen anslog pengar till facklig information. I reservation 35 yrkar vi att garantiresursen, med anledning av det nya statsbidraget till lärarlönerna i gymnasieskolan, sätts till nivån 2 26. Det är litet förvånande att de borgerliga partierna inte sluter upp bakom det kravet. Det var de som var mest kritiska till det nya statsbidraget för lärarlönerna i gymnasieskolan. Regeringen sätter nu kompensationsnivån på 5 90. Vi säger att detta drabbar de stora kommunerna, de stora städerna. Det drabbar Göteborg, Stockholm, Malmö. Vi tycker inte att det är rättvist, alldenstund det är fråga om ett nytt förslag som skulle vara jämlikt rakt över. Vi tycker inte att det är rättvist, eftersom dessa kommuner inte har hunnit omorganisera sin gymnasieorganisation utan förlorar en del på detta nya förslag. Det är ytterst förvånande att inte folkpartiet, som så vurmar för dessa två gymnasier i Göteborg, ställer sig bakom vårt yrkande. Då hade det lösgjorts pengar. Då hade man kunnat lyfta in dessa två gymnasier i den allmänneliga gymnasieorganisationen i Göteborg. Men, nej, det bryr man sig inte om. Men vi får väl höra jeremiader om detta efter ett tag. I reservation 48 yrkar vi att det skall anvisas ett anslag för utrustning till gymnasieskolan. Jag har talat om det tidigare. I och med att vi ökar dimensioneringen när det gäller den lilla ramen i förhållande till budgetpropositionens förslag är det än angelägnare att kommunerna får ett visst bidrag till utrustning i skolan. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som bär mitt namn i detta betänkande.
Herr talman! Björn Samuelson säger att allt hade varit frid och fröjd om vi moderater, och jag förmodar även folkpartiet, bara hade följt centerns och vpk:s finansieringsförslag om en höjning av spritoch tobaksskatten. Men, herr talman, Björn Samuelson vet mycket väl— jag hoppas det i varje fall — att viiutbildningsutskottet inte kan finansiera något genom att höja skatter. Det är inte vårt kompetensområde. Vi kan bara finansiera genom omfördelning inom vårt ansvarsområde, och det har vi till skillnad mot vpk faktiskt gjort.
Herr talman! Göran Allmér! Punkt 1: Vi har finansierat alla våra förslag i samband med budgetpropositionen. Punkt 2: Jag är starkt medveten om att inte utbildningsutskottet kan besluta om höjda tobaksskatter. Men vad gjorde ni moderater, när ni gick tillbaka till ert förtroenderåd t.ex.? Diskuterade ni inte där den lösningen att vi skulle vara överens om att finansiera en förbättring av gymnasieskolan genom en höjning av tobaksskatten, eller var det något annat ni resonerade om i det fallet?
Herr talman! Ja, Björn Samuelson, om det skall vara på det sättet att vi här inför kammaren skall redogöra för vad vi har gjort i mera slutna rum, så kan jag väl tala om att vi allvarligt diskuterade de propåer och de frågor som togs upp då vi sökte finna en lösning. Jag är också uppriktigt ledsen att vi inte lyckades komma överens. Jag är säker på att vi hade fått en bättre överenskommelse, om vi hade kunnat göra det. Men däremot vet Björn Samuelson mycket väl att moderata samlingspartiet inte är något skattehöjarparti.

Herr talman! Jag tycker att det är bättre att man satsar en femöring per cigarett på barnen i skolan och sväljer förtreten att det i det här fallet handlar om en teknik med en skattehöjning än att man håller nere tobakspriset och därmed belastar sjukvården med ytterligare kostnader. Vi kanske hade kunnat slå två flugor i en smäll här, Göran Allmér.

Herr talman! Det har varit en intressant stund att sitta och lyssna, när det visat sig att det inom utbildningspolitikens område kanske i första hand mellan de tre borgerliga partierna finns mycket klara skillnader, mellan centern å ena sidan och folkpartiet och moderater å andra sidan. Man ställer sig naturligtvis frågan: Om det skulle vara så olyckligt att det händer någonting nästa år, hur kommer då utbildningspolitiken att se ut? Glädjande nog kan jag notera att vi i stora delar är överens inom utskottet. Jag märker också att det i stora, principiella delar mellan centern och oss socialdemokrater finns en klar gemensam linje. Däremot finns det variationer när man går vidare till moderater och folkpartister. Därför har det varit intressant att lyssna på debatten. Dessutom har ju kammarens ledamöter och andra som lyssnar på annat håll haft möjlighet att ta del av de fördiskussioner och underhandlingar som eventuellt har förekommit i utskottet, vilket också kan vara intressant. Jag vill, herr talman, först säga att vi är glada åt att genom en uppgörelse med vpk ha kunnat få fram ett alternativt förslag som har majoritet i kammaren när det gäller dimensionering och liknande. Jag skall strax återkomma till det, men jag vill redan från början säga att jag tycker det är glädjande att vi kunde komma överens i den del som gäller gymnasieskolan. Vad som också är glädjande är att vi i år, genom planeringen av kammarens arbete, behandlar både ungdomsskolan och gymnasiet på samma dag. Detta är mycket positivt, eftersom dessa två skolformer har så mycket gemensamt. Därför kan man nästan säga att dagen har blivit en utbildningspolitisk dag. Gymnasieskolan har, även om den är frivillig, ett direkt samband med grundskolan. Den skall ge ungdomarna möjlighet att antingen gå vidare ut i förvärvslivet — det är den yrkesförberedande delen av gymnasiet — eller gå vidare till fortsatta studier i högskolan. Herr talman! Jag tänker inte beröra de olika reservationerna, eftersom de är nära 50 stycken, utan jag tänker i mitt anförande gå in på vissa delar som står i betänkandet och som redan har varit föremål för inlägg i debatten. Då är det självklart att jag börjar med planeringen av ramarna för gymnasieskolan. Vår allmänna syn är, som det har framhållits här ifrån talarstolen, att alla under 20 år skall få plats i gymnasieskolan. Alla som söker och inte tidigare har fått en gymnasieplats skall kunna få det. Men därutöver bör prioriteringen i första hand gälla 16-17-åringarna. Den diskussionen har vi haft tidigare, och vi har då kunnat påvisa behovet av att ungdomarna får en fortsatt utbildning innan de går ut i förvärvslivet. Så har ju också varit fallet, om man sneglar tillbaka och ser hur ungdomarna har sökt. Andelen ungdomar som söker direkt från grundskolan ökade under förra året med 1 96 och enligt de preliminära uppgifterna med ytterligare någon procent under det här året. Detta visar att ungdomarna är medvetna om att de behöver en utbildning för att kunna klara sig i förvärvslivet eller för att kunna studera vidare. Förra året utnyttjades 110 000 av de 124 000 intagningsplatserna av 16-17-åringar. En stor del av platserna utnyttjas alltså med all rätt i dag — det är vår principiella inställning att det skall vara på det sättet. Det antal 16—-17-åringar som sökte men inte kom in i gymnasieskolan förra året motsvarar ungefär det antal platser som inte utnyttjades. Man kan alltså säga att gymnasieskolan egentligen var totaldimensionerad för 16-17 åringarna förra året. Dessutom fanns det plats för ett visst antal äldresökande. Däremot blev det, trots den höga ansökningsfrekvensen, en del platser lediga, vilka ungefär motsvarade det antal 16-17-åringar som inte kom in i gymnasieskolan. Dessutom skall man komma ihåg att detta litet grand hade att göra med hur ungdomarna sökte — om de hade gjort fler än ett val. Jag skall strax återkomma till detta. Förra året beslutade riksdagen om en direktram på 124 000 platser för det budgetår vi nu diskuterar. Statsrådets förslag i propositionen var alltså att riksdagen skulle fastställa detta. Men den utskottsmajoritet som vi lyckades åstadkomma genom en uppgörelse mellan socialdemokraterna och vpk anser att ramen med hänsyn till ökningen av antalet direktsökande och det ökade antalet 16-åringar behöver ökas med ytterligare 3 000 platser. Det är ungefär i överensstämmelse med det som SÖ har föreslagit i sin petita. SÖ har föreslagit knappt 3 000. Vi föreslår nu riksdagen att fastställa att antalet platser ökar med 3 000. Detta betyder att vi kommer att kunna erbjuda alla ungdomar plats i gymnasieskolan. Det betyder också att alla de ungdomar som söker till gymnasieskolan kommer att ha chans att komma in. Men självfallet spelar också in hur ungdomarnas förstahandsval ser ut och om de har gjort fler än ett val. Principen skall självfallet vara att vi skall försöka erbjuda ungdomarna plats i enlighet med deras förstahandsval. Men det är inte möjligt att göra detta, dels med hänsyn till den kapacitet vi har inom utbildningen, inom de relativt smala områdena, vilket tidigare har tagits upp här, dels beroende på arbetsmarknadens behov. Det visade sig att nästan hälften av de ungdomar som sökte till gymnasieskolan förra året men inte kom in bara hade sökt till en utbildningslinje. De hade alltså inte angett något alternativ utan bara sökt en utbildningslinje. Därför kunde de inte vara med och konkurrera om de tomma platser som uppstod. Vianser att den utökning som vi föreslår i första hand skall användas för att utöka den yrkesinriktade utbildningen. Jag är visserligen medveten om att antalet ansökningar enligt den preliminära intagning som gäller de treoch fyraåriga linjerna är stort. Men också bland de tvååriga yrkesinriktade linjerna har det skett en kraftig uppgång såväl när det gäller TI-sektorn som när det gäller byggoch anläggningssektorn. Jag skall strax återkomma till skälen härför. Jag vill, herr talman, uppmärksamma kammaren på att utskottsmajoritetens förslag om en utökning av ramarna med 3 000 platser är i enlighet med SÖ:s förslag men också i enlighet med det som moderaterna och folkpartiet har föreslagit i sina reservationer. Men i en annan reservation pekar de trots det på det motionsförslag de hade väckt, vilket förvånar, eftersom de har blivit väl tillgodosedda. Det borde innebära att vi kan säga att det finns en mycket bred majoritet i riksdagen för den dimensionering som gymnasieskolans direktram bör ha. Det har sagts här från talarstolen att prioriteringen av 16-17-åringarna inte bör fortsätta längre. Man har sagt att vi, om antalet platser på direktramen ökar, inte kommer att behöva prioritera 16-17-åringarna. Vi kommer inte att behöva satsa så mycket pengar på ungdomsuppföljningen. Jag är medveten om att antalet ungdomar i ungdomsuppföljningen minskade med 30 96 vid förra årets intagning. Det är betydligt överdrivet att tro att vi helt kan avstå från ungdomsuppföljningen eller att vi kan reducera den så kraftigt att det inte behövs några resurser i det avseendet. Det har ju visat sig att många av ungdomarna vill ha ett år på sig innan de bestämmer sig. De vill alltså söka senare. Under det första året behöver 16-åringarna ha en chans att praktisera. Det får de tack vare ungdomsuppföljningen. När jag varit ute och rest har jag upplevt att det i någon kommun vid förra årets intagning varit så, att en mycket stor del av de ungdomar som under ett år omfattades av ungdomsuppföljningen året därefter sökte till och även kom in på gymnasieskolan. Det gällde så många som 65 26 av de ungdomar som inte var intresserade av att söka till gymnasieskolan under det första året och som heller icke hade haft möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Men tack vare ungdomsuppföljningen fick de alltså en meningsfull sysselsättning. När det gäller den lilla ramen tillstyrker ett enigt utskott förslaget om en avveckling av vissa specialkurser. Det gäller då de specialkurser som har karaktären av ren personalutbildning. Vi anser att man i stället bör utnyttja gymnasieskolan som uppdragsutbildning. Befintliga platser skall icke belastas. I fråga om den lilla ramen, vilken vi föreslår skall utökas i förhållande till regeringens förslag med 3 000 platser — jämfört med årets siffror innebär det en minskning med 1 000 platser — skulle jag vilja påminna om att över 800 platser inom den lilla ramen inte utnyttjades förra året. Då var antalet platser 1 000 fler än nu. Om man tar hänsyn både till de platser som inte utnyttjades och till de förändringar som sker när det gäller specialkurser, visar det sig att den lilla ramen väl kommer att räcka till. Det gäller bara att tillse att de platser som nu kommer till utnyttjas på ett riktigt sätt. I och med att man har större möjligheter att göra en omfördelning mellan ramarna och sektorerna bör vi bättre kunna utnyttja platserna. Sökande bör också ha större möjligheter att erhålla önskad utbildning. Det gäller även de förutsättningar som finns genom den begränsade överinskrivningen. I och för sig skulle det vara intressant att stanna upp här. Larz Johansson säger att det måste vara felaktigt att, som vi gör, acceptera överinskrivning. Men hur blir det annars? Det kan ju hända att bara någon enstaka elev har sökt till en utbildning — kanske har vederbörande dessutom enbart sökt till denna utbildning — och denna elev är den 31:a sökanden. Skall den här personen avvisas eller skall personen i fråga få börja i gymnasieskolan? Vi har ju diskuterat det nya statsbidragssystemet och de effekter som detta kan få när det gäller kommunernas intresse för överintag. Larz Johansson vet lika väl som jag att det ju faktiskt är vi här i riksdagen som bestämmer i vilken utsträckning överintag får göras. Skall man få ta in 31 elever i en klass som är avsedd för 30 elever, eller skall man ta in 32 elever? Skall man få ta in 17 elever i en klass som är avsedd för 16? Det är alltså inte kommunerna och det nya statsbidragssystemet som är avgörande för överintagen, utan det är de beslut vi fattar här i riksdagen. När det gäller besked till kommunerna ur planeringssynpunkt var vi för några år sedan överens om att försöka fastställa ramarna ett år tidigare. Det var också det som riksdagen gjorde förra året, då beslut fattades om en viss ram. Ramen utökas nu med 3 000 platser. För att underlätta planeringen för kommunerna var vi när principbeslutet fattades i utskottet överens om att ett pressmeddelande omedelbart skulle gå ut, och så skedde också. Jag vill peka på ytterligare några delar av betänkandet. Det är betydelsefullt att den försöksverksamhet som pågår i gymnasieskolan får fortsätta. Det vore beklagligt om riksdagen skulle besluta att begränsa denna försöksverksamhet. Om försöksverksamheten som gäller gymnasieskola i omvandling får fortsätta kan riksdagen när de fem åren har gått ta upp frågan igen. Regeringen föreslår att en försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer startas, och riksdagen tillstyrker att den påbörjas i år. Försöksverksamheten bör särskilt gälla flickorna. Det förvånar mig att Ylva Annerstedt, som normalt brukar tala om jämställdhet, nu säger att det skall inrättas speciella flickplatser. Hon talar emellertid inte om att en möjlighet att öka jämställdheten är att kvotera för flickorna i den mån det finns platser över. Skulle det visa sig att flickor inte söker skall platserna självfallet utnyttjas för manliga sökande. Lärlingsutbildningen har diskuterats alltför många gånger här i kammaren, och jag har inte någon nämnvärd anledning att gå in på den. Det finns en klar skillnad i synsätt mellan å ena sidan moderater och folkpartister och å andra sidan socialdemokraterna. Vi har sagt att det är meningslöst att utöka antalet platser inom lärlingsutbildningen. När i dag inte mer än knappt hälften av de lärlingsplatser som redan är anvisade inte utnyttjas finns det ingen anledning att avdela ytterligare platser. För lärlingsutbildningen i övrigt är vi för dagen inte villiga att göra några förändringar. Vi anser att den skall vara kvar som tvåårig linje. Jag vill svara på Ylva Annerstedts fråga på den punkten och säga att det finns andra utbildningslinjer som också är tvååriga, t.ex. den verkstadstekniska linjen. Om det däremot i samband med att riksdagen behandlar ÖGY finns anledning att pröva frågan och se hur lärlingsutbildningen skall anpassas i det sammanhanget, får vi återkomma till det. Moderaterna har ett yrkande om förkunskapskrav vid intagning till gymnasiet, och vi vill starkt reagera mot detta. Det kan inte vara riktigt att riksdagen skapar en norm, där vi sorterar ungdomar som vill söka till gymnasiet. Gymnasiet skall vara öppet för alla — alla som vill och kan söka till gymnasiet skall få en plats där. Därför yrkar jag avslag på moderaternas yrkande. Till sist skall jag beröra frågan om de fristående skolorna. En uppgörelse har redan träffats mellan Stockholms kommun och STI om att STI skall ingå i den kommunala verksamheten, och därför finns det ingen anledning att här ta upp en fortsatt diskussion. I fråga om de två skolorna i Göteborg har ingenting nytt framkommit, och det finns inte heller där något skäl för debatt.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

Herr talman! Först vitsordar Lars Svensson att det är självklart att målsättningen skall vara att alla ungdomar under 20 år som vill skall ha plats i gymnasieskolan. I nästa andetag argumenterar han för att vi skall ha prioriteringen kvar. Varför måste vi det om alla under 20 år får rum? Lars Svensson säger att det är glädjande att antalet direktsökande har ökat. Ja, det beror naturligtvis på hur man ser det. Förhållandet är väl närmast det att ungdomarna som lämnar grundskolan blir av sina syofunktionärer upplysta om att de är praktiskt taget tvingade att söka direkt till gymnasieskolan. Om de väntar för länge riskerar de att inte få någon plats alls. Då är de mer eller mindre utslagna. Jag skulle vilja varna för det resonemang som går ut på att det skulle vara möjligt att fylla praktiskt taget varenda plats i gymnasieskolan. Även Lars Svensson vet att det inte går. Om vi skulle sträva efter det, skulle vi inte kunna ha gymnasieskolor på ett stort antal orter i landet, där elevunderlaget är så litet att det är omöjligt att med bibehållande av någon som helst valfrihet fylla varje helklass med 30 elever och varje halvklass med 16 elever. Man förstår ganska snart att antalet s.k. tomma, outnyttjade platser blir relativt stort, i varje fall om man räknar i procent. En elev som saknas i en 30-klass innebär 3 26 tomma platser. En elev som saknas i en 16-klass innebär 6 20 tomma platser. Det kommer inte att vara möjligt att undvika ett antal 30-klasser runt om i landet med 27-28 elever och 16-klasser med 14-15 elever. Så kommer det att vara och så måste det vara, om vi skall kunna bibehålla gymnasieskolan på detta sätt. Det är länsskolnämnderna som medger kommunerna rätt att göra överintag. Lars Svensson vet lika väl som jag att vi i varje fall har fått uppgifter om att det finns en tendens till att överintagen ökar nu, i samband med att man planerar för det nya statsbidragssystemet. Det återstår en fråga som jag skulle vilja ställa till Lars Svensson. Om nu praktiskt taget alla kommer att få plats i gymnasieskolan, vilket Lars Svensson tror och hävdar, varför skall man då behöva 14 000 platser i det kommunala uppföljningsansvaret?

Herr talman! När det gäller dimensioneringen för Lars Svensson ett vidlyftigt tal om hur rätt socialdemokraterna egentligen hade räknat, fast de sedan har anslutit sig till SÖ:s och vårt förslag. Det är bra att ni har ändrat er, och det är bra att ni tar hänsyn till de förutsättningar som finns. Det räcker med det. Lars Svensson talar först om försöksverksamhet i allmänhet och menar att den inte skall begränsas. Just nu pågår faktiskt en mycket intensiv försöksverksamhet som hela tiden utvidgas. Jag tror att det rör sig om ungefär 800 projekt av varierande omfattning och storlek. Det är naturligtvis positivt att attityden till förändringar och till försöksverksamhet är så gynnsam. Men man måste komma ihåg att utvärderingen inte får eftersättas. Den utvärderingsmodell som skolöverstyrelsen har lagt fast innebär ett intimt samarbete med högskolan och en vetenskaplig bearbetning av resultaten. Om inte detta arbete skall dra ut på tiden långt in på 2000-talet måste försöksverksamheten hålla sig inom sådana gränser att utvärderingsresultaten kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. När det sedan gäller försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktade linjer kan man fråga sig varför det ständigt och alltid är flickorna som skall ändra på sig. Här skall man kvotera in dem på en treårig elmekanisk linje med 31 platser. Varför inte i stället vidareutveckla sådana linjer där flickorna är i majoritet, när vi vet att deras yrkesval och inriktning behöver förändras tillen förändrad arbetsmarknad? Det gällert.ex. konsumentekonomisk linje och vårdlinje. Där behövs det visst kvoteras in pojkar, det behövs visst på både vårdoch konsumentekonomisk linje, men de behöver bägge förändras och kanske få en utvidgad kompetens och kvalitet. Det finns precis lika stor anledning att utveckla dessa linjer som den elmekaniska linjen. Lärlingsplatserna slutligen. Det är klart att inte lärlingsplatserna utnyttjas fullt ut i dag. De är ju så dyra att det är ytterst få som har råd att använda dem. Nog är det ett konstigt tal att lärlingsutbildningen inte skall få kvar sin treåriga utbildning med statsbidrag när man hela tiden talar om vikten av att utveckla yrkesutbildningarna till tre år i fortsättningen.

Herr talman! Lars Svensson talade om dimensioneringen av gymnasieskolan och gjorde gällande att vår reservation, både från moderater och folkpartister skulle vara någon form av okynne — vi hade ju ändå i stort sett blivit tillgodosedda. Men, Lars Svensson, man måste nog läsa reservationerna ordentligt. Det är faktiskt på det sättet att reservationerna från moderata samlingspartiet och folkpartiet inte behandlar endast innevarande budgetår utan de gäller också direktramen under de två följande budgetåren, och där skiljer vi oss åt ganska markant. Det är skälet till att det var nödvändigt med en reservation på den punkten. Sedan kommer Lars Svensson in på lärlingsutbildningen och säger att det inte finns något behov av att utöka antalet platser. Nej, det är klart att det inte gör, om man har Lars Svenssons och andra socialdemokraters syn på lärlingsutbildning. Men ser man det hela i kombination med våra önskemål om lärlingsutbildning, nämligen att den icke skall vara ett komplement som enbart kan användas för mycket smala yrkesområden utan vara ett verkligt alternativ till den yrkesinriktade utbildningen på gymnasieskolans linje, kommer behovet alldeles säkert att bli betydligt större. För övrigt kan jag i ganska stor utsträckning dela de synpunkter som Ylva Annerstedt framförde om lärlingsutbildningen. Lars Svensson kommer också in på vårt krav på förkunskaper och säger nej, aldrig i livet, ingen sortering, gymnasieskolan skall vara en öppen skola för alla. Ja visst, Lars Svensson, visst skall gymnasieskolan vara öppen för alla, och beträffande det förslag till förkunskaper som vi lägger fram är det icke fråga om någon sortering. Det finns alla möjligheter för eleverna i grundskolan att skaffa sig just de kunskaper som de behöver för att söka den utbildning de vill ha. Avslutningsvis: Jag ställde en fråga till Lars Svensson i mitt anförande. Jag frågade om den socialdemokratiska argumentation man använt gentemot vårt förslag att plocka bort utrustningsbidraget verkligen var trovärdig, när man nu faktiskt ökar ut gymnasieskolan med inte mindre än 6 000 platser men ändå inte bryr sig om att göra någonting åt utrustningsbidraget.

Herr talman! Jag vänder mig först till Göran Allmér. Ni vill ju kraftigt minska utrustningsbidraget, trots att ni föreslår samma storlek som vi på direktramen och på lilla ramen — ja, ni föreslår t.o.m. fler platser inom lilla ramen än vad vi gör. Skulle era förslag gå igenom skulle det drabba kommunerna ytterligare. Vi har sagt följande. Det signalerades redan förra året att förnyelsebidraget skulle avvecklas. Nu föreslår vi att det skall avvecklas och att man skall rikta startoch utrustningsbidragen i första hand mot vissa yrkesinriktade utbildningar, delvis också till den treåriga som man nu prövar. Det var intressant att Göran Allmér tog upp direktramarna och reservationerna, och det var kanske också med vilja. Det finns en klar skillnad mellan nästkommande år och året därpå. I enlighet med uppgörelsen mellan vpk och socialdemokraterna föreslår vi att man även nästa år skall öka ramen med 3 000 platser och likaså året därpå. Moderaterna ligger i sin motion betydligt lägre. Det innebär att de ramar som vi nu har lagt fram förslag om är betydligt högre än de som moderaterna står bakom. Exakt var folkpartiet står vet vi inte, eftersom man där inte angivit någon summa. Om centern vet vi att man ligger betydligt högre. Jag trodde att vi hade klarat av lärlingsutbildningen för länge sedan, Göran Allmér. Det är bara vi här i kammaren och i första hand då ni moderater och folkpartister som fortfarande talar för lärlingsutbildning. Parterna på arbetsmarknaden är inte intresserade av den. Det har man sagt i en gemensam rapport från SAF och LO. Man har sagt att man vill ha människor som kommer ifrån gymnasieskola. Man vill att de skall ha gymnasieutbildning i botten. Därefter vill man själv bedriva vidareutbildning i företagen. Om vi skall pröva lärlingsutbildning i samband med ÖGY:s förslag skall den ha en helt annan konstruktion än den för närvarande har — den skall inte vara förlagd till förvärvslivet, och den skall ha en betydligt starkare kombination mellan vissa allmänna ämnen, om vi skall diskutera den i det sammanhanget. Jag trodde att Ylva Annerstedt visste om att lärlingsutbildningen för närvarande är tvåårig. Vi har redan beslutat att den skall vara tvåårig och icke treårig. Vad ni föreslår är alltså att man skall utöka lärlingsutbildningen från två till tre år. Jag tog upp frågan om flickornas val, därför att vi redan nu vet att vi har sökande till vårdyrkesutbildningen, medan däremot mycket få flickor söker till utbildning som leder till tekniska yrken. Därför vill vi stimulera det.
Herr talman! Ja, visst föreslår vi att utrustningsbidraget skall slopas helt och hållet, Lars Svensson. Det har vi gjort konsekvent. Men det var ju inte det min fråga gällde.

Det är alltså det som är frågan — hur är det med trovärdigheten över huvud taget i den socialdemokratiska argumentationen? Det är alldeles korrekt — det försökte jag inte sticka under stol med ens i mitt inledningsanförande — att vårt dimensioneringsförslag helt och hållet följer skolöverstyrelsens och att det innebär att vi anvisar 2,64 årselevplatser per 16-åring. Vi bedömer att skolöverstyrelsen sitter inne med de i detta sammanhang bästa uppfattningarna om hur ramarna i framtiden behöver vara utformade. När det sedan gäller det vi skulle kunna kalla lärlingsutbildningen har vi faktiskt, Lars Svensson, föreslagit en annan utformning. Vi avser en kommande yrkesutbildning där just allmänna ämnen och liknande som Lars Svensson efterlyser ingår i allra högsta grad. Vi sade att man i avvaktan på ett genomförande av detta bör ta bort de spärrar som nu finns i den lärlingsutbildning som infördes i gymnasieskolan.